Fru talman! Tuve Skånberg sade att motorvägar är de säkraste vägarna. Det stämmer faktiskt inte, för det är järnvägarna som är de säkraste vägarna. Det är mycket stor skillnad dessa två emellan per personkilometer. Så det stämmer inte. Tuve Skånberg tog upp det här med 30 kilometer vid skolor. Det är alldeles riktigt. Men det finns faktiskt något ännu fiffigare man kan göra för att skydda skolbarn och hindra att de blir offer för trafikolyckor. I min hemkommun gjorde man en analys av trafiken kring skolorna. Då visade det sig att vid en skola bestod 95 % av trafiken runt skolan av föräldrar som körde sina barn till och från skolan för att minska risken att de skulle bli utsatta för trafikolyckor. Då kan man införa 30-gräns, och man kan införa gupp. Men man kan också prata med föräldrarna och fråga: Vad kan vi göra för att barnen ska gå och cykla till skolorna? Blir man av med 95 % av trafiken så har man sannolikt skapat en bra mycket säkrare trafikmiljö för barnen än om man sätter upp 30-skyltar. En sak som Tuve Skånberg nämnde, fru talman, var alkolåsen. Han hävdade att under den ickesocialistiska regeringen vidtogs åtgärder för nykterhet i trafiken. Jag kanske är lite blind, men jag har svårt att se den rent ideologiska innebörden av åtgärder för nykterhet i trafiken. Jag vill med bestämdhet hävda att vi är lika varma tillskyndare av målet om nykterhet i trafiken. Jag vill påtala att den här reservationen, som grundar sig på en motion om alkolås, har vi gemensam. Det är ingen skillnad mellan oss och er i det avseendet.
Fru talman! Jag vill börja med alkolåsen och den ideologiska skillnaden och likheten. Det är naturligtvis som Karin Svensson Smith säger, att alkolåsen går över partigränserna, och det gläder mig. Det finns inte några blockeringar där. Det jag kunde konstatera är att vi har ett arv att stå upp för i och med att vi hade förtroendet att ha kommunikationsministern under den här tiden. Vi vill fortsätta det goda arbete som han lade grunden till, och vi är glada att Karin Svensson Smith och Vänsterpartiet också vill detta. Att jämföra järnvägar och motorvägar när det gäller trafiksäkerheten är lika meningsfullt som att säga att om jag transporterar min bil i ett flygplan så är det förmodligen säkrare än om jag gör det på en väg eller en järnväg. Det är ju att jämföra äpplen, päron och bananer. Det går inte. Det säger sig självt att man inte skulle komma långt om man försökte köra bilen på järnväg. Jag har inget emot att man försöker styra över till ökat kollektivt användande bl.a. på järnvägen. Men man kan inte låta det goda vara det bästas fiende som Karin Svensson Smith så gärna gör när det gäller att spela ut motorvägar mot järnvägar. Det är ju så att bilen har kommit för att stanna. Det gäller att hitta ett sätt som gör att vi kan leva med den utan att det ständigt blir dessa svåra konsekvenser i miljöhänseende och i fråga om trafiksäkerhet. Man kan inte spela ut ett engagemang för järnvägar mot motorvägar. När det handlar om biltrafik är faktiskt motorvägar överlägsna.
Fru talman! Beträffande den här debatten om motorvägar och järnvägar hävdar jag inte nödvändigtvis att man skulle ta bilen på järnvägen. Personerna som befinner sig i bilen åker däremot bra mycket säkrare om de åker tåg till och från sina arbetsplatser eller på sin semester eller vid vilket annat tillfälle som helst. Vi har givetvis många områden i vårt avlånga land där man är tvungen att ha bil för att förflytta sig. Men det finns också många områden i våra tätbebyggda områden där järnvägen är ett bra alternativ - och skulle kunna bli ett ännu bättre alternativ. Detta kan man tycka vad man vill om, men fördelningen mellan väg och järnväg är varken en naturlag eller - ursäkta mig Tuve Skånberg - något av Gud givet. Det är faktiskt en fördelning vi kan påverka. Vi kan påverka den med priser och vi kan påverka den på andra sätt. Det är nödvändigt om vi ska klara nollvisionen.
Fru talman! Karin Svensson Smith inte bara insisterar på att det här sättet att räkna är riktigt utan går också vidare. Då skulle jag kunna vara oförskämd tillbaka och säga att i så fall kan vi tjäna människoliv på att återgå till häst och kärra. Det är väl ändå inte det som Vänsterpartiet vill? Vi kan spara både liv och livskvalitet på att ta det lite lugnt och kanske cykla över hela Sverige. Man gör det i Kina. Är det något som Vänsterpartiet i Sverige också förordar?

Fru talman! Så är vi då åter samlade till trafiksäkerhetsdebatt i riksdagen, och åhörarläktarna är naturligtvis överfyllda med människor som är intresserade. Nej, dessvärre är det inte så. Det är ingen kioskvältare att tala om trafiksäkerhet, även om ämnet är oerhört angeläget och oerhört viktigt. Låt mig dock börja med att anknyta till slutdelen i Tuve Skånbergs inlägg när han talade om behovet av bättre vägar runtom i landet. Jag kan rapportera till dem av trafikutskottets ledamöter som inte hade tillfälle att närvara att vi i Centerpartiet i dag har haft ett stort vägseminarium här i Riksdagshuset med ett mycket gott deltagande utifrån landet. Från väldigt många håll påpekade man vikten också för trafiksäkerheten av att ha ett fullgott vägnät. Jag hoppas att vi kan återkomma till dessa frågor när det blir dags att fundera över pengar till drift och vägunderhåll. Jag hoppas att det sker redan i anslutning till vårpropositionen. Trafiksäkerhet är som sagt var ett oerhört angeläget ämne med tanke på att det varje år dödas över 500 personer på våra vägar. Mer än 4 000 skadas allvarligt, och uppåt 40 000 skadas lindrigt. Dessvärre stiger dödssiffrorna igen. I fjol dödades 570 personer i trafiken, vilket var 40 fler än året innan. Det är naturligtvis ett av Sveriges absolut största folkhälsoproblem. Ändå är den allmänna debatten i dessa frågor lågmäld, återhållsam och nästan obefintlig, trots att mer än 500 dör och 4 000 skadas varje år. Jag tror att det ligger mycket i det som Karin Svensson Smith sade, att om detta plötsligt skulle uppfinnas i dag skulle väldigt många vara tveksamma till om man över huvud taget skulle tillåta denna typ av verksamhet runtom i landet. Nu är det inte bara de som dödas, de som skadas svårt och de som skadas lindrigt som drabbas. Om vi räknar även anhöriga och familjer så är siffrorna naturligtvis mångdubbelt mycket större när det gäller de människor som drabbas av allt det som händer på våra vägar. En del kanske tycker att det ändå har blivit så mycket i vårt land, och det har det blivit. Om vi ser tillbaka på 60-talet, före högertrafiken, dödades 1 300 i trafiken varje år, trots att vi hade bara hälften så många bilar, nämligen två miljoner bilar, och i dag har vi fyra miljoner bilar. Men det är naturligtvis orimligt att stanna upp och nöja oss med att vi har kommit ned till 500 döda. Vi måste naturligtvis gå vidare. Möjligen är det först när vi själva eller någon nära anhörig drabbas hårt som vi vaknar upp och förstår att det är oacceptabelt med så många människor som drabbas i trafiken, i synnerhet när vi vet att ganska måttfulla åtgärder kan leda till stora framgångar i arbetet mot trafikdöden. Det etappmål på högst 400 dödade i trafiken för i år som finns med i nollvisionen och som vi misströstar om ifall vi ska kunna uppnå skulle vi lätt kunna klara om vi lyckades få alla trafikanter att följa några enkla och ganska självklara regler, nämligen absolut nykterhet i trafiken, säkerhetsbältet på och respekt för gällande hastighetsbegränsningar. Det långsiktiga målet är som bekant att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Och det är Vägverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet i landet. När vi talade trafiksäkerhet här i riksdagen förra året var det ett enigt trafikutskott som stod bakom betänkandet. Det är naturligtvis en väldig styrka att vi kan vara så eniga i den här typen av frågor som inte är särskilt partipolitiskt skiljande. I dagens betänkande finns ett tjugotal reservationer, men det är ändå tillfredsställande att vi i huvudlinjerna är eniga också denna gång kring program och strategier för ökad trafiksäkerhet. Låt oss ta vara på denna enighet och styrka när vi nu går vidare i trafiksäkerhetsarbetet. Låt oss också glädjas åt att just när det gäller ett utvecklat säkerhetstänkande har Sverige och den svenska bilindustrin gått i spetsen under många år. Häromdagen presenterades en ny omgång resultat från det europeiska krockprovssamarbetet, Euro NCAP. En nyhet är att man förutom de vanliga frontal och sidokollisionsproven kompletterat med ett helt nytt tuffare sidoprov mot stolpe. Och återigen visade det sig att Saab och Volvo ligger mycket väl framme när det gäller krocksäkra bilar. Bästa resultatet uppvisade Saab 9-5 och Volvo S80. Men hur krocksäkra man än lyckas göra bilarna så kommer ändå svåra olyckor att inträffa med dödsfall och svåra personskador som följd. Därför är det angeläget att vi alla blir bättre och mera uppmärksamma trafikanter och bilförare. Det är också angeläget att vi utformar våra vägar på ett sådant sätt att när något inträffar så ska vägen vara så utformad att skadorna minimeras. Trafikutskottet besökte för drygt ett år sedan mitt hemlän Gävleborg, och vi studerade då bl.a. det mitträcke i form av en stålvajer som monterats upp på ett tidigare mycket olycksdrabbat avsnitt på E 4 norr om Gävle. Vi gladdes gemensamt åt att sedan räcket kommit upp så hade ingen dödsolycka inträffat. Och jag kan glädja kammaren och utskottet med att det inte heller sedan dess har inträffat någon dödsolycka eller stor olycka på detta vägavsnitt. Sedan dess har vi dessutom i Gävleborg fått ytterligare en tre mil lång fyrfältsväg färdigbyggd mellan Söderhamn och Enånger. Även där finns vajerräcke och mjuka vägslänter fria från stenar och träd. Och under det halvår som denna väg har varit i drift så har den lovordats av allmänhet och yrkestrafik. Sträckan mellan Söderhamn och Hudiksvall var tidigare ökänd och har under åren krävt många dödsoffer. Nu har det blivit en nollvisionsväg, vågar vi hoppas - inga döda och inga svårt skadade. Och här ser man tydligt vilken betydelse det har med trafiksäkra vägar. Men döden på våra vägar handlar långt ifrån bara om hur vägarna är byggda. Det påminner Vägverkets haveriutredare Gunilla Viberg i Härnösand om. Hon hävdar att det i hög grad handlar om fyra saker. Jag sade tre tidigare, men hon vill inkludera en fjärde - hastigheten, bilbältet, alkoholen och även däcken. Det kan tyckas vara självklarheter. Men det är ändå så svårt för oss bilister att ta lärdom av det. Att inte minst hastighetsbegränsningar inte är så självklara visas av de heta tidningsdebatter som vi då och då har om dessa frågor. För Centerpartiets del är det en självklarhet att vi ska ha hastighetsbegränsningar som av trafikanterna uppfattas som rimliga och väl motiverade. Som framgår av reservation 14 anser vi, precis som Kristdemokraterna, att det kan finnas skäl för fler gränser och att de begränsningar som gäller dessutom ska vara flexibla och variera med hänsyn till yttre omständigheter, t.ex. årstid och väglag. Jag vill, fru talman, passa på att yrka bifall till reservation 14. I motion T401 lyfter vi från Centerpartiet fram en annan fråga, nämligen den bristfälliga statistiken när det gäller alkohol och trafik. I Sverige är nästan alla på det klara med att alkoholbekämpningen spelar en viktig och avgörande roll i trafiksäkerhetsarbetet. Efter att ha tagit del av en rapport om alkohol, droger och trafik från EU-kommissionen framstår det som mycket klart att statistiken på området i dag är bristfällig, för att inte säga totalt missvisande. Och det är helt omöjligt att göra jämförelser mellan olika länder. Enligt rapporten har t.ex. Italien de bästa siffrorna. Endast 1 % av de italienska dödsolyckorna påstås vara alkoholrelaterade. I Frankrike skulle det vara Siffrorna och deras orimlighet talar för sig själva, tycker vi. Vi anser att det är angeläget att man förbättrar statistiken på detta område. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 där vi tar upp dessa frågor. Jag ska säga några ord om trafikövervakning. När det gäller behovet av skärpt trafikövervakning hänvisar utskottet till de positiva erfarenheter som finns från den övervakning med automatiska kameror som sker på E 4 mellan Hudiksvall och Iggesund. Jag åker själv ofta på denna sträcka och kan intyga att trafikrytmen blivit lugnare och att olyckorna minskat radikalt. Jag ser därför fram emot den utvärdering som ska komma och hoppas att denna verksamhet kan få efterföljare på andra håll i landet. Därmed skulle polisresurser kunna frigöras för andra angelägna uppgifter, t.ex. en flitigare kontroll av nykterheten. När de här kamerorna dessutom inte är dolda utan väl synliga offentligt är det svårt att förstå den kritik som på sina håll finns - inte där uppe men på andra håll i landet, såvitt jag vet - mot den här typen av övervakning. Varför skulle automatkameror utefter vägarna vara mer spektakulära än övervakningskameror som i dag finns i varenda banklokal och i många varuhus? Man skulle alltså kunna få mer resurser över till kontroll av nykterheten, som jag tidigare sagt. I det sammanhanget vill jag gärna anknyta till det som tidigare talare varit inne på, nämligen detta med alkolås. Också från vårt parti tycker vi att det är en mycket god idé som borde prövas. Det är väl snarast så att det är en hårfin skillnad mellan skrivningen från utskottets majoritet kring de här frågorna och det som skrivs i reservation nr 7. Jag utgår från, och hoppas, att vi kan vara eniga i utskottet när det gäller att försöka flytta fram positionerna just i fråga om alkolås. Jag är övertygad om att vi alla är inne på att det är en bra modell för att förbättra trafiksäkerheten och ge de människor som har besvärligheter med nykterheten en ny chans i trafiken. Fru talman! Med hänsyn till den sena timmen avstår jag från att här ytterligare kommentera de olika delarna i betänkandet och de olika reservationerna. Jag står bakom reservationerna nr 5, 11 och 14 men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att säkerheten på vägen måste prioriteras. Trafiksäkerheten har ju många moment och täcker många samhällsområden, alltifrån en grundsyn kring ett starkt säkerhetsmedvetande till den praktiska utformningen. Antalet aktörer samt deras kunskaper, skicklighet och lämplighet spelar stor roll - för att använda utskottets terminologi. Trafiksäkerhetsarbetet har en stor bredd. Därför behövs det något av ett "batteri" för att få en ökad och bra trafiksäkerhet. Det må gälla trafikantens ansvar, vägarnas uppbyggnad och utformning liksom fordonens egen säkerhet och förarnas utbildning och fortbildning. Självfallet spelar också både kvalitet och trafikflöde en stor roll. Bra och rätt byggda vägar är nödvändiga och en viktig del av den samlade trafiksäkerheten. Därför är det angeläget att också från trafiksäkerhetssynpunkt påtala nödvändigheten av en upprustning av vårt vägnät bl.a. med utbyggda motorvägar, ombyggnad av tidigare vägstråk och tjälsäkring av våra kraftigt trafikerade skogsvägar så att virkestransporter m.m. kan säkras. De här vägarna är inte bara svårframkomliga, utan de är också trafikfarliga. Ändå måste det sägas att en säker trafik måste ha ett utrymme för den enskilde att välja det transportsätt som för individen och för familjen har de praktiska fördelarna. Där är den egna bilen det i särklass dominerande transportslaget. Faktum är att nio av tio persontransporter går på väg. I åtta fall av tio sker transporten med egen bil. Bland t.ex. barnfamiljerna är det långt över 90 % som har tillgång till bil. Orsaken behöver det knappast erinras om. Sverige med sin biltäta struktur är ett av de ledande billänderna i världen. Varannan svensk har, eller har tillgång till, bil. Detta är positivt då vi i det glesbebyggda Sverige behöver bilen för vårt behov av dagliga transporter. Därför anser jag, fru talman, att det är illavarslande att personer och partier försöker försvåra och fördyra för det transportmedel som är det dominerande och som kostnadsmässigt och säkerhetsmässigt behöver få särskild omtanke. Även om trafiksäkerhet omfattar många delar är självfallet vägstandarden och framkomligheten en stor säkerhetsfråga. Fler bilar betyder färre döda. Internationellt sett har vi i Norden, alltså även i Sverige, en förhållandevis god situation. Det har ju erinrats om att för 40 år sedan, när vi hade hälften så stor fordonspark, omkom dubbelt så många människor i trafiken. Den nollvision som statsmakten har påbjudit och lagt fast kan sägas vara orealistisk men den är också en viktig del i vår strategi för en ökad trafiksäkerhet. En vision är ju ett nytt sätt att tänka men det här ställer också en rad krav, även sådana som inte kan anses bli uppfyllda i det korta perspektivet. Där finns kraven på vägarna, fordonen, regelsystemet och det personliga ansvaret för dem som är ansvariga för transporten. Det gäller alldeles särskilt det bilåkande som så att säga sker i egen regi men där det för den skull behövs en nog så professionell körförmåga. Det är bra, fru talman, att trafikanternas roll i sammanhanget har påtalats liksom det ansvar som vi som enskilda trafikanter har. Trafikant är man ju praktiskt taget hela livet, med eller utan uppgiften att köra ett fordon. Drogerna är den största faran. En viktig orsak till olyckor med stora skador och ond bråd död som följd är drogerna i trafiken. Det är bra att vi har fått en lag som förbjuder narkotika och det är bra att vi har restriktiva gränsvärden när det gäller alkohol i trafiken. I båda fallen har ju riksdagen varit pådrivande och så småningom, under 1900-talets sista decennium, fått med sig regeringen på skärpningar när det gäller alkohol och andra droger i trafiken. Det finns anledning att med oro se på de nya införselregler för alkohol som kommer att gälla redan i sommar. Regeringens kapitulation inför alkoholprofitörerna är illavarslande. Utöver de sociala konsekvenserna kommer trafikfarorna att öka. Det finns anledning att ännu starkare än vad utskottet har markerat ta sig an de problem som onykterheten i trafiken för med sig. Det är inte bara förödande för dem som drabbas och för de familjer som blir splittrade genom att familjemedlemmar råkar illa ut, utan det är också en stor samhällsekonomisk kostnad som det finns anledning att undanröja, eller åtminstone minimera. Det är dessutom den enda "reform" som utan stora budgetmedel skulle kunna öka trafiksäkerheten radikalt - dvs. om beteendet i trafiken blev att man bara kör bil eller andra fordon då man är "spiknykter". Det skulle innebära att bortemot 150 dödade kunde undvikas och att tusentals svårt skadade kunde räddas till ett fortsatt välmående liv. Därför finns det anledning att ännu starkare markera trafiknykterhetens roll i trafiksäkerhetsarbetet. Det gäller att uppmuntra idealiteten. En viktig del är det frivilliga och ideella trafiksäkerhetsarbetet. Trafikutskottet har både nu och tidigare påtalat den viktiga folkbildningsinsats där kunskaper och rätt attityd är nödvändigt för att trafiksäkerheten ska bli framgångsrik. Utöver förbättrad trafiknykterhet handlar det om en konsekvent användning av bälte och hjälm och också om att respekten för hastighetens vådor får ett starkare genomslag. För att en attitydpåverkan ska leda till ett förändrat beteende, till förbättrad trafiksäkerhet, gäller det att detta får genomslag så att säga i fronten. Det kan inte myndigheter och institutioner ensamma klara. Därför är det viktigt med det folkliga engagemang som finns och som behöver uppmuntras. Det är bra att departementet bearbetar frågan om en optimering av insatserna för att öka trafiksäkerheten "på bredden". Utskottet känner oro för att trenden för en negativ utveckling inte gått att hejda. Man skulle önska att riksdag och regering satte in betydligt verkningsfullare insatser. Ändå måste det sägas att kommunikation är något positivt som vi inte vill, och inte kan, vara utan. Men utformningen av de element som påverkar trafiksäkerheten måste ses över. Det personliga ansvaret och kunskapen är en mycket viktig del i det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i de delar som Folkpartiet står bakom. Våra starkaste invändningar mot majoritetsförslagen vill jag markera särskilt genom att yrka bifall till reservationerna 7 och 11.
Fru talman! Elver Jonsson och jag är överens om målet när det gäller trafiksäkerheten, dvs. nollvisionen - ingen ska riskera att omkomma i trafiken. Däremot är vi inte överens när det gäller medlen. Den första åtgärd som Elver Jonsson nämner är väginvesteringarna. Men det har utretts och vi har haft en skriftväxling med Vägverket om kostnadseffektiviteten när det gäller olika trafiksäkerhetsåtgärder. För att rädda människor med människoliv krävs det 1 miljard per räddat människoliv. För samma summa kan man sätta upp vajrar på en längre sträcka. Man kan också anställa trafikpoliser och anskaffa hastighetskameror. Frågan är på vilket sätt vi ska göra det. Jag förordar det mest effektiva sättet. För den summa vi har att spendera vill jag rädda så många liv som möjligt. Jag undrar av vilken anledning Elver Jonsson inte kan biträda denna synpunkt. Elver Jonsson hävdade här att nollvisionen var ett väsentligt beslut men samtidigt orealistiskt. Hur ska detta uppfattas? Ska det uppfattas så att ni är beredda att göra avkall på det? Elver Jonsson uttryckte inledningsvis att han står bakom det beslut som riksdagen tidigare enhälligt har ställt sig bakom.
Fru talman! Nollvisionen står vi helhjärtat bakom, men det vore att sticka huvudet i busken och inte låtsas om verkligheten om man sade att ja, vi lever upp till den i dag. Vi gör inte det, och i den meningen sade jag att den var orealistisk. Men den har onekligen ett starkt pedagogiskt värde. Därför bör vi marknadsföra den starkt. Jag är glad att vi åtminstone kan vara överens om målet, men medlen är inte heller oviktiga. Vad vi från liberalt håll eftersträvar är att nå en balans som tillgodoser medborgarnas önskemål och behov av färdmedel, fordonsval och en hög trafiksäkerhet. Där vill vi främja både det enskilda och det kollektiva åkandet. När det gäller det senare är det inte oviktigt att vi får en upprustning t.ex. med den brobyggnad som förenar Skåne med Själland. Det kommer att gynna kollektivtrafiken mycket starkt. Det står Folkpartiet helhjärtat bakom.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår Folkpartiets inställning i denna fråga. Elver Jonsson säger att nollvisionen är angelägen, att ni inte vill frångå den, men samtidigt säger ni att den är orealistisk och mest har en pedagogisk effekt. Jag undrar: Kan man ha båda de ståndpunkterna och hävda att allmänheten ska ha respekt för riksdagens beslut, om vi fattar beslut om ett mål som vi själva inte tror är realistiskt? Jag tycker inte man kan ha båda de ståndpunkterna. Antingen får man säga att vi ska föreslå åtgärder som leder till målet, eller så får man ändra sig och säga att vi inte står bakom målet längre. I det sammanhanget har utskottet tidigare erinrat att regeringen närmare borde överväga hur en ökad andel kollektivtrafik kan bidra till att öka trafiksäkerheten och därmed förverkliga nollvisionen. Det står i utskottsbetänkandet. Ingen har reserverat sig mot detta. Man kan faktiskt inte använda samma medel till allting, utan man får koncentrera sig på det som är effektivt, och det är inte väginvesteringar om det är nollvisionen som är målet.
Fru talman! Vänsterpartiet är det enda parti som, såvitt jag förstår, nu drastiskt vill börja att dra ned väganslaget trots att vi varit med om ett år då det inte startade något nybygge. Jag tror att vi framöver behöver få en uppräkning om vi ska få en fungerande trafik och en ökad trafiksäkerhet. Sedan förstår jag inte argumenteringen från Karin Svensson Smiths sida när hon undrar hur vi vill ha det med kollektivtrafiken. Självfallet vill vi öka den där det finns realistiska underlag. Det är därför vi har varit ivriga anhängare av t.ex. broförbindelsen i södra Sverige för att stimulera kollektivtrafiken, dubbelspåret via Göteborg till Oslo. Det är tydliga tecken på att vi lägger kollektivtrafikens tyngdpunkt där det är många resande. Sedan har vi en dominerande glesbygd, där det inte är realistiskt att tänka sig någon spårtrafik och knappast heller någon busstrafik. Vi har sådana delar i landet. Från Folkpartiets sida tycker vi också att människor ska ha en fungerande trafik i de områdena. Det är inte orealistiskt att konstatera att vi inte levt upp till nollvisionen ännu. Jag tror att det väcker respekt när vi har den insikten, men jag tycker också att det går mycket väl att förena med att vi ska eftersträva en radikalt förbättrad trafiksäkerhet så att färre dödas och skadas svårt. Det är att hålla ihop verklighet och vision.
Fru talman! Ledamöter och åhörare! I dag ska trafikutskottet fortsätta förra årets debatt om trafiksäkerhetsfrågor. Totalt har det kommit in 108 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 1999 som vi har behandlat. Förra året kunde utskottet lägga fram ett helt enigt betänkande. I dagens betänkande finns 17 reservationer och 2 särskilda yttranden. Utskottet är dock enigt om två tillkännagivanden till regeringen, och hela utskottet prioriterar trafiksäkerhetsfrågan och ser det ökande antalet dödade och skadade på stort allvar och vill göra något åt det. Nollvisionen står ett enigt utskott bakom. De två tillkännagivanden som vi enats om är för de första att vi begär en utredning om trafikofferjour. En trafikofferjour kan spela en viktig roll för att stödja dem som drabbats av en allvarlig trafikolycka och för att kanske påskynda starten av deras rehabilitering genom tidig information om möjligheterna. Det kan också finnas behov av stöd och hjälp till anhöriga. Vi vill att regeringen studerar den här frågan närmare. För det andra har utskottet oroat sig över ansvarsfrågan vid lastsäkring. Förare som inte kan kontrollera vad en last innehåller görs ändå rättsligt ansvarig för lasten. Det vill vi att regeringen ändrar på. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Utskottet ser med oro på de senaste årens negativa utveckling på olycksområdet. De preliminära siffrorna som just kommit från SIKA:s skrift Observationer nr 2/2000 visar på att antalet dödade och skadade sjunkit under tidigare nivå i januari jämfört med förra året. Vi får hoppas att den trenden fortsätter. Samtidigt kan vi konstatera att åtgärder vidtas och planeras för att åter vända utvecklingen. Det pågår åtgärder inte bara inom de statliga myndigheterna utan också i många kommuner och föreningar. Riksdagen godkände hösten 1999 förslag i budgetpropositionen om ytterligare satsningar på trafiksäkerhet, dels genom överföring av 135 miljoner kronor från Vägverkets administrationsanslag, dels genom att riksdagen beslutade meddela Vägverket att de under perioden 1998-2003 fick satsa 6 1⁄2 miljarder på fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. I enlighet med regeringens 11-punktersprogram för ökad trafiksäkerhet inriktas åtgärderna i första hand på de farligaste vägsträckorna. Jag tror att vi alla här i dagens debatt kan vara överens om att alla åtgärder som görs på vägnätet bidrar till att öka trafiksäkerheten. Vad jag menar är att allt från att ta bort gropar i vägar till att lägga nytt och/eller jämnare underlag eller att ta bort hinder på vägrenar eller sätta upp nya eller byta vägskyltar bidrar till att öka trafiksäkerheten. Därför får vi inte se de 6 1⁄2 miljarderna som de enda medlen. Det är en stor summa, men jag anser att drift och underhåll samt nyinvesteringar också främjar en ökad säkerhet.

Fru talman! Inger Segelström talade om skillnaden mellan män och kvinnor. Jag antecknade just för ögonblicket, så jag uppfattade inte vad hon sade. Men hon kan kanske återkomma till det. När det gäller alkolåsen konstaterar jag att ministern svängde under interpellationsdebatten häromdagen. Han sade att det inte behöver ta fem år, utan det kan gå snabbare. Vi vill ha en viljeinriktning om att alkolåsen ska förverkligas, och det verkar som att ministern också instämde i den viljeinriktningen. Jag skulle gärna vilja att Inger Segelström uttalade klart och tydligt att det finns en viljeinriktning att införa alkolås så snart som det är praktiskt genomförbart. Vi har en snabbare genomförandeplan än vad majoriteten har, men vi vill ändå tro att majoriteten vill genomföra det så snabbt som det bara går. Så kommer jag till frågan om de differentierade hastigheterna. Jag tror verkligen att vi talar förbi varandra. Ibland gör politiker det medvetet och hittar sätt att missförstå varandra. Men det är inte på det viset att Kristdemokraterna förordar rent generellt att man ska köra långsammare, utan det vi talar om är att man ska anpassa hastigheten bättre till rådande förhållanden för att få större acceptans hos förarna. Vi tror att den kritiska punkten ligger just där. Om man får en acceptans för t.ex. 60 km/tim kan man nog acceptera en lägre hastighet. På andra sträckor kan man ha högre hastigheter. Med differentierade hastigheter kan bilister transportera sig snabbare från punkt A till punkt B än vad de kan göra med nuvarande sätt att reglera hastigheten.
Fru talman! VTI har studerat detta med mobiltelefoner, och problemet är att man ska göra två saker samtidigt. Det var då jag drog slutsatsen att det är få män som klarar det, och vad gör vi i så fall åt det? Jag försökte att vara lite rolig, Tuve Skånberg. Vad gäller att snabba upp detta med alkolåsen tror jag att vi allihop vill att det ska införas sådana så snart som möjligt. Samtidigt är det viktigt att vi får fram de kunskaper som behövs. När vi besökte landshövdningen tyckte jag att det återstod några frågor och test innan man kan avgöra hur man ska gå vidare. Det som är det stora problemet i dag med hastigheten är att det är få som respekterar de begränsningar som man har. När polisen i Stockholm stannade bilisterna som körde för fort på Huddingevägen i förrgår visade det sig att man körde med otroligt mycket högre hastighet där det är 70-vägar. Jag tror att om alla kunde hålla de hastigheter som står på skyltarna skulle vi vara en god bit på väg.
Fru talman! Jag noterade Inger Segelströms lilla skämt när det gäller skillnaden mellan män och kvinnor. I de här styckena, när det handlar om att arbeta för trafiksäkerheten, tror jag att likheterna är större än skillnaderna. Jag skulle däremot gärna vilja att Inger Segelström blev tydligare när det gäller hastighetsmarkeringarna och att Inger Segelström har förståelse för och stöder tanken på differentiering som Kristdemokraterna har framfört. Vi menar alltså att det är viktigt att hastigheterna kan anpassas till rådande förhållanden. Vi menar att man ska kunna använda den nya informationstekniken för att göra det. Är vi eller är vi inte överens om det?
Fru talman! Om vi ska gå tillbaka till att män inte kan göra flera saker samtidigt är det allmänt konstaterat. Det behöver vi inte ha så olika åsikt om. När det gäller hastigheten pågår det en översyn inom Vägverket just av hastighetssystemet. Jag tar för givet att man kommer att utvärdera det. Jag tror att vi kan behöva lägre hastighet på vissa ställen. Men det som är allra viktigast är ändå att vi håller de hastigheter som står på skyltarna. Då skulle vi kunna få ned den genomsnittliga hastigheten avsevärt.
Fru talman! När man hör den entusiasm som utskottets talesman har skulle man kunna tro att det händer saker. Hon talar om översyn, utredningar och vad som är på gång. Jag håller med om att det pratas mycket. Det gäller för departementet och det gäller för den här redovisningen. Ändå får vi konstatera att det är senfärdigheten som präglar trafikarbetet från regeringens sida. Inger Segelström nämnde att vi sedan förra året har fått regler för vinterdäck. Detta är ju en lång lidandets historia. Det kostade en trafikministers hela politiska aktivitet. Vi fick inte ens genomföra det därför att regeringen satte stopp för det. Det är möjligt att det var för att det var en kvinnlig minister som nonchalansen var så stor från de övriga i regeringen. Men att reglerna för vinterdäck har dröjt så länge får både majoriteten och regeringen ta på sig. Det är väl att de äntligen har kommit. Man kan säga, fru talman, att när det gäller den frågan och drogfrågan i trafiken, är det inte tack vare regeringen utan trots att man i departement och kanslihus har bromsat som riksdagen har drivit på. Det tror jag att vi får fortsätta med om vi ska upprätthålla en hög trafiksäkerhet.
Fru talman! Vad jag försökte beskriva från talarstolen är att det händer massor. Det är inte bara inom de statliga myndigheterna utan nästan i varje kommun och inom ett stort antal frivilligorganisationer. Men det är inte tillräckligt. Därför är det så viktigt att vi fortsätter den här debatten. Vad utskottet talade om redan förra året var att om vi ska få några stora förändringar på lång sikt måste det till attitydförändringar. Det räcker inte att bara säga att det ska till mer pengar, utan vi måste respektera de regler vi har. Det tycker jag att tidigare talare har varit väldigt tydliga om. Till skillnad mot Elver Jonsson ser jag framåt och försöker vara konstruktiv i debatten när det gäller vad vi som utskott kan ta ansvar för. Det tycker jag att vi har gjort med de två tillkännagivanden som vi eniga står bakom. Det är intressantare än att älta det som har varit om före detta ministrar.
Fru talman! Jag förstår att Inger Segelström vill dra en glömskans skugga över det som har varit. Det har varit senfärdigt. Frågan om vinterdäcken är ett praktexempel på hur man misskötte en fråga. Det var illa att förutvarande trafikministern inte fick genomdriva denna viktiga fråga därför att regeringen i övrigt motsatte sig det. Det är klädsamt att Inger Segelström i sin andra replik nyanserar och säger att det visserligen pratas mycket, men att det inte bara är staten utan också kommunerna och frivilligorganisationerna som ska agera. Det är helt korrekt beskrivet. Därför behöver frivilligarbetet en uppmuntran. Vi måste också se till att kommunerna får en chans att arbeta med sitt trafiksäkerhetsarbete. På en punkt kan jag vara helt överens med Inger Segelström, nämligen att attityderna behöver övergå i ett mer trafiksäkert beteende. Det var vad jag försökte säga i mitt första inlägg. Då handlar det inte alltid om mer pengar. Men ibland kan det också behövas mer pengar.

Fru talman!

Det främsta sättet att minska antalet skadade och dödade i trafiken är minskad vägtrafik. Det är naturligtvis så att mindre biltrafik innebär proportionellt mindre skador och dödsfall. Av såväl trafiksäkerhetsskäl som miljö och energiskäl måste trafiken minska. I tätorterna kan detta ske genom att man bygger ut och förbättrar gång och cykelbanor samt kollektivtrafik. Det är också nödvändigt att kommunerna använder sig av miljöstyrande vägavgifter för att styra bort oönskad trafik på ett effektivt sätt. Här faller alltså ett stort ansvar på de större städerna runtom i landet. Miljöpartiet har också stor förhoppningar på att regeringen med Björn Rosengren i spetsen ska lyckas i sin ambition att nå nollvisionen och det etappmål som regeringen har ställt upp för 2000.

Fru talman! Jag vill börja med att ställa mig bakom de yrkanden som Birgitta Wistrand gjorde. Wistrand har gjort en mycket bra redovisning av Moderata samlingspartiets uppfattning i de olika avsnitten i det här betänkandet. Jag ska inte göra någon övergripande resumé av allt det utan inrikta mig på två frågor, nämligen det stycke som handlar om släpvagnsvikter och stycket om Svensk Bilprovning. Låt mig börja med frågan om regelsystemet runt släpvagnsvikter. Vid alla tillfällen när den här frågan har kommit upp till diskussion har jag endast mötts av personer som inte kan förstå det nuvarande systemet. Jag har talat med personer inom NTF och polisen och med bilfabrikanter. Det är bara på ett enda ställe som jag har mötts av en annan uppfattning, nämligen att det här systemet är bra och ska vara kvar. Det är i riksdagens trafikutskott. Det är ju ändå i trafikutskottet som initiativ borde tas om det ska kunna komma till stånd några ändringar av det här systemet. I utskottets skrivning hänvisar man till EU direktiv och konstaterar att om Vägverket skulle finna anledning att göra något åt det förhållande som råder skulle man kunna ta ett eget initiativ. Det är så långt som man kan komma för mig om man ska prata om politisk handlingskraft. Alla känner naturligtvis inte till reglerna för släpvagnsvikter i och med att det är ganska specifik sak, men jag ska försöka att ge ett kort exempel, om det skulle vara det som är orsaken till att man inte har föreslagit att den här motionen ska bifallas. Om jag har ett körkort med B-klass och en bil med tjänstevikt 2 000 kilo får jag inte dra en hästkärra med tjänstevikten 650 kilo som är lastad med 850 kilo. Jag får inte ens dra kärran med min relativt stora bil, som jag nämnde, på 2 000 kilo om hästfinkan är tom och bara väger 650 kilo. Då skulle nämligen den totala tågvikten överstiga 3 1⁄2 ton. Totalvikten är alltså ett teoretiskt mått. Däremot får jag ta min mindre bil med en tjänstevikt på bara 1 500 kilo och dra min häst. Jag skulle kunna ge hur många exempel på detta som helst och visa att det är precis tvärtemot det som hela betänkandet handlar om. Det är kontraproduktivt mot trafiksäkerhet. Det är många i dag som har släpkärror och inte får dra dem med den bil de anser är trafiksäkrast, utan de får ta en mindre bil och koppla den för att undvika att de kommer över den totala tågvikten. Jag måste fråga Segelström och övriga partier som går emot denna motion vilka argument som finns för att behålla det system som i dag gäller när det gäller släpvagnsvikter. Det är viktigt att ni redovisar er ståndpunkt. Jag har åtminstone inte lyckats möta någon utanför det här huset som har förståelse för detta system. Det som är begärt i vår motion är en utredning för att komma med ett systemförslag som harmoniserar med verkligheten. Man menar, som det står i betänkandet, att det här inte behöver utredas och försvarar det med olika typer av EU-direktiv. Min fråga till Segelström och till övriga partier som står bakom detta var alltså: Vilka argument finns för att behålla systemet vad gäller släpvagnsvikter? Det här skulle vara ett betänkande som handlar om trafiksäkerhet. Att man då inte tillstyrker den här motionen som skulle kunna ge ett betydligt trafiksäkrare körsätt med bil och släp kan jag tyvärr inte på något sätt förstå. Fru talman! Det andra ärende som jag vill ta upp handlar om moderaternas motion angående Svensk Bilprovnings monopol. Jag skulle vilja inleda med att läsa ur regeringens proposition 1999/2000:78 som berör ändrad verksamhet för SJ m.m.

Det stycke som jag nu läste tycker jag är intressant. Jag ser fram emot en förklaring av någon som känner sig manad. Vad är skillnaden som gör att den här texten inte skulle kunna användas vad gäller Konkurrensverket föreslog den 6 november 1998 i en skrivelse att marknaden för fordonskontroll i Sverige bör avregleras genom slopande av nuvarande monopol. Moderaterna och den förra borgerliga regeringen drev hårt på en förändring inom det här området. Inom Moderata samlingspartiet anser vi att Svensk Bilprovning inte bara ska konkurrensutsättas utan även privatiseras. Riksdagen beslöt 1994 att 1995. Den nya vänstermajoriteten upphävde tyvärr det beslutet. Och nu står vi där vi står. Det är intressant men dystert för vårt land och för Svensk Bilprovning att vi är i den situationen. Men att få höra socialdemokraternas och deras samarbetspartners argument när de inte är beredda att göra några förändringar på det här området, ser jag i alla fall fram emot. Jag skulle även på det här området vilja fråga Segelström om hon tycker att det är tillfredsställande att Svensk Bilprovning var tvungen att tacka nej till exempelvis en jätteaffär på Irland där det krävdes investeringar. Men av detta blir det inget på grund av den nuvarande regeringen. Konsultuppdrag kan vi läsa mycket om i Svensk BIAB, Bilprovningen International, tillåts konsultverksamhet utomlands. Under 1998 gav det företaget ett underskott på 4 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Det är en sådan renodlad förlustverksamhet som dagens regering bejakar. Tycker vänstermajoriteten att detta är ett sätt som affärsverksamhet ska skötas på? BIAB har exempelvis konsultverksamhet i Lettland, Turkiet, Jordanien, Irland m.fl. länder, och det går väl an. Men när det gäller att släppa in konkurrens i Sverige är skygglapparna på, och verkligheten får stå tillbaka av rent ideologiska skäl. Det finns 125 kommuner i Sverige som inte har någon besiktningsstation. Att då se Miljöpartiet stå bakom regeringen när det gäller att behålla monopolet är besynnerligt. Miljöpartiet borde stå bakom vår reservation. Att det dessutom innebär stora fördelar för vår glesbygd och för småföretagandet borde göra det ställningstagandet ännu enklare för Miljöpartiet. Jag vill fråga Mikael Johansson i Miljöpartiet: Vad är det som har gjort att ni har kommit till ståndpunkten att stödja vänstermajoriteten i ett ärende som utifrån mina ståndpunkter är bra för miljön, bra för glesbygden och bra för företagandet. Konkurrensverket tycker också så. Segelström vill hänvisa till Riksdagens revisorer och till att de återkommer i oktober till frågan om Svensk Bilprovning. Man vill se vad de har att säga. Hon dristar sig också till att försöka skämta om mäns oförmåga att göra två saker samtidigt och det kanske var ett lustigt skämt. Men jag kan väl konstatera att herrarna i regeringen åtminstone borde klara av en sak i taget, åtminstone borde klara av att läsa en utredning i taget. Det finns en mängd utredningar som alla säger att det är en fördel att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning. Simultanförmågan kanske är dålig på en del håll, men den är fullständigt bristfällig på andra håll. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga moderata reservationer i det här betänkandet.

Fru talman! Eftersom regeringen inte är företrädd här i kväll föreslår jag att Jan-Evert Rådhström återkommer med att ställa frågor om hur regeringen sköter sitt arbete. Jag vet vidare inte om Jan-Evert sov eller inte lyssnade när jag gjorde min föredragning. Då sade jag just att riksdagen prövade frågan om Svensk Bilprovning så sent som 1998. Vad gäller Riksdagens revisorer vill jag säga att vi gemensamt har tillsatt dem därför att vi tycker att det är så viktigt att vi får en sådan här granskning. Det vore väldigt konstigt om vi bara ett halvår innan de ska vara klara med sin granskning säger: Nej, vi vill ta ställning till det här nu, och vi struntar i vad vårt eget organ säger. Vi brukar inte hantera seriösa frågor på det sättet här i riksdagen. Jag vidhåller alltså att vi bör vänta tills vi får del av den klokhet som Riksdagens revisorer förser oss med. Vad gäller den andra frågan, om hästar och släpvagnar, är det så med all lagstiftning - oavsett om det gäller svensk lag eller EU-direktiv - att den med jämna mellanrum utvärderas. Vi har i betänkandet skrivit att vi förutsätter att Vägverket följer den här frågan, och det är det vanliga sättet som vi hanterar lagstiftningsfrågor på. Utskottet menar att man ska följa den här frågan, ingenting annat. Det som gör att det här är en större fråga är att det inte gäller en lag som vi kan förändra i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag är den förste att beklaga att inte ansvarig minister är närvarande vid behandlingen av detta betänkande. Det vore på sin plats, men vi ser fler tomma stolar vid regeringsbänkarna än närvarande statsråd i kammaren. Det är inte alls så lätt att komma till tals med regeringen. Segelström säger också att arbetssättet inte är att man struntar i utredningar utan att det hör till saken att vi ska vänta och se på vad Riksdagens revisorer säger. Det är ju precis det som man har gjort tidigare. S-regeringen struntar i alla utredningar och alla förslag som har lagts fram. Jag sade att man kanske borde ta och läsa en utredning i taget. Den här gången ska Riksdagens revisorer lägga fram ett yttrande som ska ge så mycket mer än vad som sägs i det tydliga språket från Konkurrensverket om konkurrensutsättning av Svensk Bilprovning. När det gäller släpvagnsvikter vill Segelström påskina att man har ett speciellt arbetssätt i riksdagens utskott. Vi begärde i den moderata motionen om släpvagnsvikter en utredning som skulle gå igenom alla de missvisande sätt som regelsystemet i dag fungerar på. Det är precis det som majoriteten har sagt nej till. Ni vill inte härifrån ta ett initiativ och se över denna fråga.
Fru talman! Regeringen är här varje vecka och ställer upp i en frågestund. Jag har inte en enda gång varit med om att regeringen inte besvarar de frågor som den får. Man kan också som riksdagsledamot ställa interpellationer och skriftliga frågor. Jag tycker därför att det påhopp som Jan-Evert Rådhström gör på regeringen för att den inte skulle besvara frågor är oförskämt. Vad gäller frågan om lastvagnar står det att utskottet förutsätter att man följer frågan.
Fru talman! Segelström får ursäkta - hon anser att jag är oförskämd. Jag är mycket medveten om att det finns möjligheter i form av frågestunder och interpellationer, men jag kunde också önska att kammarens status kunde höjas något genom att ansvarig minister vid något tillfälle är med vid utskottsbehandlingen av de egna ärendena. Det kan knappast anses vara oförskämt att jag begär detta. När det gäller den andra frågan kan vi nog kämpa till leda. Jag kan bara konstatera att den enklaste väg som finns i betänkandet för att höja trafiksäkerheten vore att få ordning på de direkt felaktiga regler som i dag finns för släpvagnsvikter. Vänstermajoriteten i vår riksdag är inte beredd att ta sig an detta. Det är bara att beklaga.

Fru talman! Så är det dags för årets motionsslakt på det energipolitiska området. Det är lätt att summera denna motionshantering: avslag, avslag, avslag. Majoriteten sitter fast i 1997 års energipolitiska beslut utan att våga se på de omvärldsförändringar som sker, utan att våga se avregleringens effekter, utan att våga se de ytterligare utsläpp som sker och utan att våga se effekterna på svensk industri, för svenska hushåll och för svensk miljö. Ett annat sätt att uttrycka det, fru talman, är att säga "120 kilo i sekunden". Så går takten när vi åter tar steget in i det fossilbränsleberoende samhället. Med 120 kilo i sekunden ökar utsläppen av koldioxid sedan Barsebäck 1 stängdes. På den avreglerade och sammankopplade nordeuropeiska elmarknaden ersätts kärnkraft definitionsmässigt med fossilkraft. Det är kolkondens som står för den allra största delen. 120 kilo i sekunden ökar utsläppen med, och därmed belastningen inte bara på Sveriges miljö utan också på den globala miljön. Det känns lite märkligt och konstigt att vi nu åter tar stegen in i fossilsamhället, när debatten de senaste 20 åren - kanske t.o.m. de senaste 30 åren - har handlat om hur vi ska ta stegen bort från fossilberoendet. Vi kan nu konstatera att vi i praktiken går tillbaks in i fossilberoendet. På den avreglerade och sammankopplade elmarknaden kan vi konstatera att marknadspriserna på råkraft har sjunkit kraftigt. Vi får en ungefärligen likartad prisnivå över hela Nordeuropa. De fördelar som svensk industri möjligen hade tidigare av god tillgång på billig el håller nu på att ersättas med ungefär samma priser som för övrig nordeuropeisk elintensiv industri. I och med de allt lägre råkraftspriserna kan vi i Sverige i praktiken enbart ägna oss åt att stänga av svensk kraftproduktion och säkra svenska kärnkraftverk, om man nu vill det från majoritetens håll. Vi kan inte tvinga fram ny produktion. Vi kan knappt med de kraftpriser vi har motivera någon att bygga nya anläggningar. De biobränsleeldade kraftvärmeverk som skulle ersätta delar av Barsebäck 1 och 2 lyser med sin frånvaro. Vindkraften är marginell. Andra tillskott är också marginella. De alternativ som återstår är i praktiken import av tysk, dansk, polsk och rysk kolkraft eller rysk kärnkraft. Det finns också skäl att med viss beklagan konstatera att den folkomröstning som ägde rum för 20 år sedan nu i praktiken är kastad på historiens sophög. Inför folkomröstningen talades det om att den svenska kärnkraften skulle användas så länge det var möjligt i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga och av hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Vi ser i dag att de alternativa - de förnybara - energikällorna i realiteten inte är tillgängliga. Ändå väljer majoriteten att avveckla våra säkra, miljövänliga och relativt billiga kärnkraftverk. Effekten blir osäkerhet för den elintensiva industrin och osäkerhet för de hundratusentals människor som runtom i vårt land jobbar i den elintensiva industrin. Det kan möjligen sägas vara ett uttryck för det socialdemokratiska kretsloppstänkandet att vi först ska försämra villkoren för industrin och sysselsättningen i stora delar av vårt land, för att därefter kompensera genom regionalpolitiska åtgärder. Det är inte rätt kretslopp. Det är fel på alla tänkbara sätt. Vi kan också konstatera att den energipolitik som majoriteten driver innebär en gigantisk kapitalförstöring. Vi stänger säkra svenska kärnkraftverk. Vi kommer att betala mycket stora belopp för det. 8,3 miljarder redovisas i regeringens proposition. Omställningsprogrammet kostar ytterligare 9 miljarder. Sedan köper det helstatliga bolaget Vattenfall in andelar i tysk och finsk kärnkraft för över 7 1⁄2 miljarder kronor. Det är, fru talman, en vanvettig energipolitik. Det är kapitalförstöring, och det skadar Sverige som industrination. Det skadar villkoren för alla dem som jobbar i elintensiv industri. Fru talman! Verkligheten visar att alternativet är fossilkraft med ökade utsläpp som följd. Det är inte arbetsmarknadsskäl som driver majoritetens energipolitik. Det är inte säkerhetsskäl som driver majoritetens energipolitik när vi ser att den tidigare energiministern glatt köper in andelar i tysk och finsk kärnkraft. Det är alltså inte kärnkraften det är fel på. Energipolitiken har reducerats till det verktyg som gör det möjligt för socialdemokratiska statsråd att sitta kvar på sina taburetter. För det offrar man miljö, jobb och ett otal miljarder av skattebetalarnas pengar. Jag tycker att det skulle vara lite genant för Nils Göran Holmqvist, som är majoritetstalesman i det här fallet, att veta att alla hans gamla medlemmar i Metall är beroende av en förnuftig energipolitik som innebär att vi fortsätter att använda de säkra svenska kraftproduktionstillgångar som vi har för att säkra de här jobben. Ändå kommer han att fortsätta att tala för en avveckling av dessa svenska kärnkraftverk. Fru talman!

Fru talman! Det är väldigt intressant att höra Ingegerd Saarinen prata om den förljugenhet som hon säger sig ha upplevt från andra partier när det gäller energipolitiken. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa några frågor till Miljöpartiets företrädare, när hon nu säger att kärnkraften ska avvecklas till 2010. Det innebär att halva den svenska elproduktionsförmågan skulle tas bort, dvs. lika mycket el som används av den svenska industrin. Då vill jag fråga: Är det skogsindustrin ni ska avveckla, är det kemiindustrin, är det gruvorna eller stålet? Eller är det alla de miljontals småhus som värms med el som ska tvingas byta uppvärmningsform fram till 2010? Med dagens verklighet är det ju så att stänger vi svenska kärnkraftverk ersätts de med import utifrån, framför allt av kolkraft och gaskraft. Med dagens siffror vad gäller utbyggnad av biobränslen, vindkraft och annat finns det inte någon som helst möjlighet att ersätta 70 terawattimmar kärnkraftsel med biobränsle, vindkraft, solkraft eller något annat, förutom med gas eller kol, fram till 2010. Vad är det som gäller för Ingegerd Saarinen om inte hon också vill ha samma stämpel som hon ger andra?
Fru talman! I motsats till Ola Karlsson har jag en viss tilltro till att både vi i Sverige och våra europeiska vänner, som vi nu är hopkopplade med i union, så småningom när talgdanken slår oss alla inser att vi inte kan bära oss åt precis hur som helst. Jag tror faktiskt, även om det ser lite motigt ut nu, att vi kommer att få rimliga regler runtom i Europa och i våra angränsande länder över huvud taget som gör att vi främjar de energislag som är rimliga ur miljösynpunkt. Dessutom tror jag att vi kommer att kunna komma väldigt långt med energisparande om vi lägger manken till på det området. Det är bara det att vi inte har brytt oss, eftersom vi har haft elrea. Ni kanske har lagt märke till att Norge, som alltid har haft överskott på elkraft, fick elrea detta år. Sedan dess är de tvungna att bygga in sig ännu mer i gas. Vi måste se till att vi inte rear elen. Vi måste se till att den har sitt rätta pris för miljön, annars kommer vi aldrig vidare.
Fru talman! Det är lätt att skylla på det som har varit och säga att vi har haft elrea och därför har det inte hänt så mycket. Men nu står vi i dag i Sveriges riksdag och debatterar den energipolitik som ska föras framöver. Miljöpartiet säger att kärnkraften ska vara avvecklad till 2010. Den svarar för Sveriges halva elförsörjning. Visst går det att tala om att spara, men vad är det vi ska spara på? Ge oss ett besked! Är det skogsindustrin som ska spara? Är det stålindustrin? Är det kemiindustrin? Är det gruvorna? Är det de som ska slå igen när enligt Miljöpartiets förslag Sveriges halva elförsörjning tas bort? Vi kan ställa frågan: Vad är rätt elpris för Miljöpartiet och Ingegerd Saarinen? Ge oss besked! Använd inte bara de vackra orden om besparingar och nya alternativ. Statens energimyndighet har visat vad miljarderna i subventioner till alternativa energikällor faktiskt ger i nytillskott. Det är inga mängder. Det tar tid. Hur ska Miljöpartiet lösa detta till 2010 utan att framstå som förljugna?
Fru talman! Alla de industrier som Ola Karlsson nämnde måste arbeta hårt med energibesparingar och använda nya energikällor. Detta kommer också för dem, i den värld som vi bygger för i morgon, att innebära konkurrensfördelar. De har kommit en liten bit i förväg jämfört med dem som har struntat i frågorna. Det kommer att vara bra för dem att de har varit tvungna att fokusera på dessa saker. Jag har inte för avsikt att slå igen industrier, däremot anser jag att det är viktigt att industrierna bygger för framtiden och inte för gårdagen. Sedan var det frågan om miljarderna som har investerats på förnybara energikällor. Det har varit 250 miljoner i år. Siffran var lite hög.

Fru talman! Vi behandlar näringsutskottets betänkande NU15 Vissa energipolitiska frågor. I betänkandet behandlas 21 motioner från den allmänna motionstiden. Frågorna spänner från trygg energiförsörjning till kärntekniklagen m.fl. områden. Fru talman! Riksdagen beslutade i juni 1997 om ett nytt energipolitiskt program för att åstadkomma en omställning av energisystem, 1996/97:NU12. I beslutet sägs att den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på energi med omvärldens konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö, klimat samt underlätta omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. Landets elförsörjning ska tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor. Stränga krav ska ställas på säkerhet, omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Svensk industri och samhällslivet i övrigt ska tillförsäkras el till internationella konkurrenskraftiga priser. Stabila förutsättningar ska skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv liksom för en förnyelse och utveckling av den svenska industrin. Riksdagen har beslutat att två kärnkraftsreaktorer ska ställas av. Bortfallet av el ska kompenseras genom alternativ energianvändning, konvertering från elvärme, hushållning med el samt tillförsel av el från andra energikällor. Vi har stängt en kärnkraftsreaktor under hösten 1999. Den andra reaktorn ska enligt riktlinjerna för energipolitiken ställas av före den 1 juli 2001. Stängning av den andra reaktorn är villkorad. Ett villkor är att bortfallet av elproduktion från Fru talman! Det långsiktiga åtgärdsprogrammet inom ramen för 1997 års energipolitiska program omfattar insatser för forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Målet är att under de närmaste 10-15 åren kraftigt öka el och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering. De energipolitiska riktlinjerna innebär att ett visst investeringsbidrag kommer att ges under en femårsperiod för att stimulera en fortsatt utbyggnad av ekologiskt uthållig elproduktion. Fru talman! Regeringen har i budgetpropositionen 2000 redovisat för första årets energipolitiska program. Näringsdepartementet har nyligen initierat en ny utvärdering av det energipolitiska programmet som då avser åren 1998 och 1999. Utvärderingen ska belysa programmet i sin helhet och innehålla en fördjupad studie av de åtgärder som syftar till att kompensera för bortfallet av el vid eventuell stängning av den andra reaktorn i Barsebäcksverket. Fru talman! Moderater, kristdemokrater och folkpartister tar upp frågan kring 6 § i kärntekniklagen. Utskottet har, som redovisats i betänkandet, behandlat den aktuella bestämmelsen i kärntekniklagen vid ett flertal tillfällen. Utskottets majoritet vidhåller sin uppfattning att det saknas skäl för riksdagen att ompröva förbudet i kärntekniklagen mot vissa förberedande åtgärder och hänvisa till vad utskottet anförde i förra årets energibetänkande. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande

Fru talman! Framtidens energiförsörjning handlar till mycket stor del om var produktionen ska ske. Statens energimyndighet har tagit fram ett antal scenarier där man pekar på att det är troligt att energianvändningen och elanvändningen beräknas öka med 0,5 % per år. Den största ökningen räknar man med ska ske i industrin och den totala elanvändningen brutto öka med 0,7 % per år från 146 TWh 1997. Man menar att det ökade behovet av el antas kräva ökad krafttillförsel på 6,2 TWh. Då konstaterar man att valet kan därför stå mellan att uppföra nya elproduktionsanläggningar i Sverige eller att importera el från kontinenten. Låt oss då titta på vad 1997 års energipolitiska beslut innebar. Man sade i propositionen att genom stängningen av två reaktorer och genom det långsiktiga programmet skapas förutsättningar för att nya konkurrenskraftiga elproduktionsalternativ successivt ska kunna föras in i det svenska energisystemet. På det sättet kan den fortsatta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle genomföras till rimliga kostnader. Det finns anledning att ställa frågan som i katekesen: Vad är det? Vad är det för nya konkurrenskraftiga elproduktionsalternativ som bidrar till det ekologiskt uthålliga samhället som vi nu kan förutse kommer in i det svenska energisystemet?
Fru talman! De förnybara energikällor som ska tillföras är vindkraft, den småskaliga vattenkraften och de biobränsleeldade verken. Det är dem vi diskuterar, och vi ser på hur vi kan stimulera att fler investerar i vindkraften och i den småskaliga vattenkraftsförsörjningen. Det är de områden vi nu jobbar med. Där har regeringen en utredning. Den tittar på hur de som vill satsa ska få ersättning så att de kan klara sina investeringar. Den arbetsgruppen ska lägga fram ett förslag under våren.
Fru talman! Med all respekt för det seriösa i det här arbetet kan det väl ändå inte vara så att Nils Göran Holmqvist och departementet på allvar tror att vindkraft, småskalig vattenkraft och biobränslebaserad kraftvärme ska svara för ersättningen av Barsebäck och dessutom täcka det tillkommande kraftbehovet? STEM beräknar att vindkraften år 2010 ska kunna producera två terawattimmar, och det är i och för sig en gigantisk utbyggnad jämfört med dagens behov. Vi har visserligen sett ansökningar om bidrag för att bygga biobränslebaserade kraftvärmeverk, men det är ytterligt få som faktiskt byggs till dagens elpriser. Elpriserna täcker inte ens kostnaderna för biobränslena, alltså för den flis som vi stoppar in i anläggningarna. Likadant är det med den småskaliga vattenkraften. Det är alltså mycket små volymer vi talar om som är möjliga att tillföra energisystemet på det sättet. Bedömer Nils-Göran Holmqvist det som möjligt att med dagens situation på den avreglerade, sammankopplade elmarknaden få in några volymer biobränslebaserad kraftvärme att tala om? Är det med dagens priser realistiskt att tro att Barsebäck kan ersättas med de här alternativen?
Fru talman! Den bedömning som arbetsgruppen gör - och den gör även den referensgrupp som vi, regeringen och även våra samarbetspartier jobbar med - är att vi ser möjligheter att på sikt få den energi som vi behöver för att stänga den andra reaktorn. Det är det vi ser i dag. Det arbete som nu görs på de här områdena har vi ju ännu inte sett effekterna av. Det är bara ett enda år som vi har kunnat göra en utvärdering av, nämligen 1997. Nu säger vi också i betänkandet att man ska göra en ny utredning av 1998/99, där man också har tillsatt ett antal konsulter som ska titta närmare på hur det ser ut i dag. Tekniken står ju inte stilla, och de här personerna jobbar ju hela tiden för att hitta möjligheter att säkerställa det energibehov vi har i Sverige.
Fru talman! Nils-Göran Holmqvist gjorde en sammanfattning av innehållet i omställningsprogrammet. Bl.a. påminde han om att energiproduktionen ska ha låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Då vill jag fråga: Är Nils-Göran Holmqvist och Socialdemokraterna verkligen nöjda och stolta över den energipolitik som ni driver? Är ni stolta över att det statligt ägda Vattenfall t.ex. satsar på kolkraft och kärnkraft på andra sidan nationsgränsen? Är ni stolta över den ökade miljöförstöring som stängningen av Barsebäck 1 förorsakar? Tycker Nils-Göran Holmqvist att detta verkligen stämmer med innehållet i det energipolitiska beslutet?
Fru talman! Som svar på frågan om Vattenfall vill jag säga att Vattenfall är ett aktiebolag, och regeringen och riksdagen har ingen möjlighet att styra dess beslut om vad man vill satsa på i sin verksamhet. Självklart ska man satsa sina pengar där man också kan få tillbaka investeringarna. När det gäller vår energipolitik vill jag svara: Visst finns det revor i vår energipolitik - det är jag den förste att erkänna. Men den energipolitik vi har lagt fast - att vi ska stänga kärnkraftverk i den omfattning som vi kan nyskapa och tillföra ny energi - tycker jag är bra. Jag är inte alls orolig för de konsekvenser som Inger Strömbom pekar på. Sedan kan man alltid ha uppfattningen att vi borde göra lite mera på energiområdet och när det gäller den miljöförstöring som Inger Strömbom pekar på, utsläppen från de verk som finns i Danmark. Men det har ingenting att göra med vår stängning av Barsebäck - de utsläppen fanns där tidigare också.
Fru talman! Jag vill säga än en gång att Vattenfall ju är helstatligt, även om det är ett aktiebolag. Det innebär att det är staten som äger Vattenfall, och staten representeras i detta fall av regeringen. Visst katten har regeringen insyn och möjligheter att påverka vad som händer i Vattenfall! Jag är glad för att Nils-Göran Holmqvist i varje fall vidgår att vi har en förfärlig miljöpåverkan som effekt av Barsebäck 1. Men samtidigt blir jag förvånad när han säger att utsläppen i Danmark inte har någonting med Barsebäck att göra. Vi vet ju alla att de danska kolkraftsföreträdarna gnuggade händerna när regeringen lade fram förslaget om stängning av Barsebäck 1 här i Sverige. De har ökat sin produktion. Och ökar man produktionen i kolkraftverken så ökar ju utsläppen - det måste väl också Nils-Göran Holmqvist förstå. Så enkelt som Socialdemokraterna försöker göra det och som nyligen också Miljöpartiet försökte göra det när det gäller utsläppen från Danmark är det alltså inte. Vi måste se verkligheten som den är! Jag skulle önska att Socialdemokraterna lyssnade mer på LO i frågan om energin. I LO-tidningen driver man ju starkt att kärnkraften bör behållas ett tag till. Man skriver t.o.m. att det inte kan uteslutas att den bästa lösningen är att ersätta uttjänta reaktorer med moderna kärnkraftverk. Jag frågar då Nils-Göran Holmqvist: Varför lyssnar ni inte på LO den här gången?
Fru talman! Vi lyssnar på LO i alla frågor. Men socialdemokratiska partiet går inte i LO:s ledband. Självklart lyssnar vi på LO i alla frågor, och vi väger också in LO:s synpunkter i våra värderingar och våra uppfattningar - självklart är det på det sättet. I den här frågan har vi en annan uppfattning än LO-ledningen. Det här är nämligen inte generellt för hela LO-kollektivet. Det finns många organisationer i LO som har en annan uppfattning än LO-ledningen har. Jag ser därför inte det här som något stort bekymmer.
Fru talman! Nils-Göran Holmqvist uttalade bl.a. en oerhört sympatisk mening. Han sade: Det finns revor i vår energipolitik. Fru talman! Jag kan verkligen med glädje instämma i detta uttalande. Den följande meningen var: Tekniken står ju inte stilla. Även det uttalandet skulle jag hemskt gärna vilja instämma i. Med utgångspunkt från dessa uttalanden har jag några frågor. Tycker Nils-Göran Holmqvist verkligen att det är rimligt att utgångspunkten för hela den svenska energipolitiken är ett tjugo år gammalt beslut? Är det verkligen rimligt? Som Nils-Göran Holmqvist själv sade och jag instämde i - tekniken står ju inte stilla. Är det också rimligt att över två miljoner väljare inte får lova att säga sitt i den här frågan? Är det verkligen rimligt?
Fru talman! När det gäller kärnkraftsomröstningen och hur många år det ska gå innan man säger att resultatet inte ska gälla vill jag säga följande till Eva Flyborg. Då vi gjorde vår överenskommelse med Centerpartiet 1997 var det inte bara folkomröstningen som låg till grund för vårt ställningstagande. Eva Flyborg vet mycket väl att vi har haft en energikommission som har jobbat med energifrågorna. Den säger i sin rapport, som säkert Eva Flyborg också har läst, att det är fullt möjligt att stänga av ett antal kärnkraftverk utan att detta påverkar den svenska elbalansen. Till detta kommer det som har hänt i omvärlden med bl.a. Harrisburg, Ignalina i Litauen och den oro som finns hos människor för en eventuell kärnkraftsolycka. Detta har varit vårt utgångsläge för att säga att vi nu ska ställa av kärnkraftverk i Sverige. Det är underlaget för vårt beslut.
Fru talman! Just det, men det är tydligt att den politiskt beslutade stängningen av Barsebäck har lett till en ökad elimport, i huvudsak av kol och oljebaserad sådan. Det skulle varje timme ge ökade utsläpp av t.ex. 1 700 kilo svavel, 860 kilo kväveoxider och Då är min fråga till Nils-Göran Holmqvist: Hur mycket mer utsläpp ska vi ha innan man anser att priset för avställningen blir för högt?
Fru talman! Jag kan inte här i dag säga vilken nivå det ska vara för att vi ska ompröva ett beslut kring kärnkraftsavstängningen. Vårt beslut om att stänga kärnkraftverk i Sverige och den nu ökande produktionen av kolkraft i Danmark vill jag påstå inte har något med varandra att göra. Fortfarande har vi kapacitet i vårt energisystem. På Oskarshamnsverket går reaktorerna på reducerad fart i dag på grund av att man inte får sälja så mycket el som man kan producera. Det är det som händer i dag. Det var ett enda tillfälle i år, en vecka, som det var besvärligheter med energitillförseln i södra Sverige. Det är klart att det var ett bekymmer. Därför har vi gett Svenska Kraftnät i uppdrag att se till hur man kan överföra mer el till södra Sverige. Det är också en kommission, sydsverigekommissionen, som ska titta närmare på hur man i sydsverige kan få den el som man behöver. I kommissionens rapport, som kommer att lämnas i april månad, kan vi se hur vi kan stärka eltillförseln till södra Sverige.

Fru talman! Det här energibetänkandet innehåller som synes en del gamla, kända ståndpunkter. Det framgår att Moderaterna och Kristdemokraterna och även Folkpartiet vill riva upp energiuppgörelsen från 1997 och återstarta Barsebäck 1. Miljöpartiet är å andra sidan inte nöjt med avvecklingstakten och vill därför använda ekonomiska styrmedel som avvecklar samtliga reaktorer senast år 2010. Båda dessa ståndpunkter är ju inte bara gamla, de ligger i dag helt utanför den aktuella spelplanen. Sydkraft, staten och Vattenfall har kommit överens om hur avvecklingen av de båda Barsebäcksreaktorerna ska gå till. Och jag vågar påstå att man vid Sydkraft inte vore särskilt road av ett bifall till de motioner som här föreslår återstart av Barsebäck 1. Moderater och kristdemokrater borde ju veta att energibranschens aktörer i dag är ganska överens om tagen för att åstadkomma en radikal omställning av energisystemet. Avvecklingen av kärnkraftsreaktorer kommer att fortsätta, hur fort är svårt att säga i dag. Utfasningen av olja och kol kommer att vara en prioriterad uppgift, och elanvändningen kommer att effektiviseras. För att ytterligare få fart på den här utvecklingen är det naturligtvis viktigt att få till stånd ett modernt energiskattesystem som gynnar biobränslen men också kraftvärmen. Dessutom är det säkerligen mycket viktigt att påverka nordiska grannar och EU Miljöpartiet fortsätter att stå utanför den reella energidiskussionen genom att driva kravet om avveckling senast år 2010. Likaså vill man använda ekonomiska styrmedel för att utan politiska beslut avveckla flera reaktorer. Det är visserligen så här, fru talman, som politik fungerar, att partier krampaktigt håller fast vid sina gamla ståndpunkter trots att förutsättningarna förändrats i grunden. Det är naturligtvis synd, men så är det ofta. Jag tror inte att heller mitt parti är oskyldigt i olika sammanhang. Men just i det här fallet är det synd att vi efter alla dessa år inte har nått en samsyn om nödvändigheten av energiomställningen. Det skulle naturligtvis kunna påverka utvecklingen väldigt positivt. I reservation 4 pläderar moderater, kristdemokrater och folkpartister för en ny folkomröstning om kärnkraft och energiomställning. Om detta är ett utslag av verklighetsflykt eller ren desperation är väldigt svårt att veta. I reservationen säger man: "Om det emellertid visar sig omöjligt att nå bred enighet om detta synsätt bör frågan om en ny folkomröstning aktualiseras." Vad menas egentligen? Det finns ju faktiskt - och det är ju det som Ola Karlsson klagar på - en bred enighet om energipolitiken i den här riksdagen. Att folkomröstningar ska användas med viss försiktighet, tror jag att samtliga dessa partier brukar säga då och då. Det är ju framför allt när situationen är sådan att partierna är splittrade som den här utvägen ska användas. I energifrågorna finns det i dag ingen splittring i respektive partier. Socialdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och även miljöpartister vill på olika sätt fortsätta energiomställningen. Moderater, folkpartister och kristdemokrater vill åtminstone i debatten avbryta omställningen. Ståndpunkterna är solklara: Det behövs alltså ingen folkomröstning i det här fallet. Det är en alldeles utomordentlig fråga för riksdagen att agera i. Fru talman! Det svenska energisystemet har på några förändrats radikalt. Den nordiska elmarknaden har vuxit fram och vidgas nu till övriga Europa, vilket starkt påverkar utvecklingen. Det slopade kravet på timmätning för hushållsabonnenter har ökat marknadsdynamiken. Den fortsatta avregleringen i länderna utanför Norden och det alltmer internationella ägandet av energibolag har ytterligare minskat logiken i att se Sverige som en isolerad ö eller ett slutet energisystem. Vänsterpartiet har i en motion till det här betänkandet velat betona vikten av att Sverige i den nya situationen bedriver en mer offensiv och aktiv politik för att åstadkomma lika villkor inom produktion, distribution och handel med el. Detta gäller Norden, Östersjöområdet - ja, naturligtvis hela EU-området. Utskottet noterar att ett sådant arbete pågår bl.a. inom ramen för Nordiska ministerrådet. Fru talman! Den av riksdagen beslutade energiomställningen har kommit i gång på ett bra sätt, måste man nog säga. Den goda tillgången på el har pressat elpriserna, och detta är naturligtvis kortsiktigt till fördel för konsumenterna. Men det utgör också ett problem vad gäller möjligheten till nyinvestering i elproduktion. Enligt uppgift drivs exempelvis Oskarshamn 3 i dag till bara halva sin effekt. Det blir alltså alltmer uppenbart att beslutet om att ställa om det svenska energisystemet har varit riktigt. Det är en långsiktig process som fordrar uthållighet av det politiska systemet. Omställningen är nödvändig för att få ett konkurrenskraftigt näringsliv och en förnyelse och utveckling av den svenska industrin. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Lennart Beijer inledde med att konstatera att många av ståndpunkterna som redovisas i betänkandet är gamla och kända och antydde därmed att de per definition skulle vara felaktiga. Det är möjligt att det är så i det parti som Lennart Beijer representerar; att gamla ståndpunkter ofta är felaktiga. Så är det däremot inte i Moderaterna. Vi tycker att om de gamla ståndpunkterna fortfarande är riktiga, ska vi fortsätta att använda dem. Sedan sade Lennart Beijer att Sydkraft sannolikt inte skulle vara roade om våra förslag gick igenom. Jag kan försäkra Lennart Beijer att det inte är förlustelser hos Sydkraft som är drivkraften för den moderata energipolitiken. Vi ser det snarare så att det är de som jobbar i elintensiv industri - och människor i miljontals hushåll som drabbas av höjda kostnader till följd av Vänsterns och regeringens energipolitik - som har anledning att vara oroade i dag och som borde vara nöjda med de moderata förslagen. Det är ändå intressant att lyssna till Lennart Beijer, för han är en av de mer hederliga energidebattörer vi har här i riksdagen. Det är intressant att konstatera att han talar om utfasning av olja och kol, om att gynna dels biobränsle, dels kraftvärme och om att avveckla kärnkraften. Låt mig parafrasera Hansson de Wolfe United, som sjöng Var kommer barnen in?, och i stället fråga: När kommer gasen in, om Lennart Beijer får avgöra, i det svenska energisystemet?
Fru talman! Jag menar nog inte att välkända ståndpunkter behöver vara så felaktiga i och för sig. Jag har full respekt för att partierna står kvar vid sina gamla ståndpunkter. Jag bara konstaterar att ibland känns det som att det skulle vara väldigt skönt om man kunde säga att nu har vi kommit så här långt, och nu försöker vi tillsammans se till att ställa om energin i Sverige. Det skulle naturligtvis vara en styrka, men jag begär inte det. Det är naturligtvis att gå alldeles för långt. Jag är också mycket rädd om den elintensiva industrins möjligheter att fortsätta verka, och jag tycker att vi gång på gång har sagt väldigt tydligt att den hänsynen också fortsättningsvis kommer att tas. Det är jätteviktigt för Sverige att den här industrin kan fortsätta verka. När det gäller eluppvärmda hus är det väl snarare så att väldigt många av dem som i dag sitter i sådana välkomnar och vill att vi går fortare fram med att söka lösningar så att de kan gå ifrån detta och komma in i exempelvis fjärrvärmesystemen. Sedan gäller det utfasning av olja, kol och kärnkraft och frågan som Ola ställer: När kommer gasen in? Vi vet alla att den diskussionen pågår. Gasen finns faktiskt redan i Sverige. Vi har ett system mellan Malmö och Göteborg som kan ta emot ca 30 terawattimmar naturgas. Det utnyttjas i dag bara kanske till knappt hälften. Det är väl också så att kunde man styra naturgasen till områden med mycket industri skulle det också vara acceptabelt. Men än så länge är jag inte villig att acceptera fritt fram för naturgasen i
Fru talman! Som jag sade tidigare är det intressant att lyssna till Lennart Beijer. Han vågar i alla fall erkänna effekterna av den egna energipolitiken. Vill man värna den elintensiva industrin, vill man inte slå ut den, vill man inte ha alltför höga kostnader för dem som har elvärme i sina villor och radhus och vill man fasa ut olja, kol och kärnkraft så är det nästan per definition antingen import utifrån eller naturgas, fossilgas, som är alternativet. Då säger Lennart Beijer att det inte ska släppas fritt fram, inte just nu. Men ser Lennart Beijer något alternativ till gasen om man vill avveckla kärnkraften? Lennart Beijer sitter ju med och följer omställningsarbetet och kan konstatera att vindkraften inte kommer att tillföra några stora mängder terawattimmar. Biobränsleeldade kraftvärmeverk har man sökt bidrag för att bygga, men det är på mycket få ställen som vi har fått nya anläggningar. Småskalig vattenkraft finns det också ett antal ansökningar om, men det är mycket få som bygger. Det är också mycket svårt med dagens bidragssystem att räkna hem den typen av nyanläggningar. Ser Lennart Beijer något alternativ i realiteten till antingen ökad import eller ökad användning av gas?
Fru talman! Som vi redan tidigare konstaterat i dag ser vi alla ett problem med de låga elpriserna. Vi kan vara glada för dem, men det är ett problem att det inte kommer till någon ny elproduktion. Det är t.o.m. så besvärligt att inte ens de äldre, alltså de sedan flera år gående, kärnkraftsreaktorerna anses lönsamma att driva fullt ut. Det är klart att det skapar en viss situation, ett visst problem. Jag tror att alternativet till ökad gasintroduktion faktiskt är att klara av detta med minskad elanvändning och effektivisering. Vi har den här intressanta diskussionen om att vi i Sverige använder nästan dubbelt så mycket el per komponent som produceras i industrin än vad man gör ute i Europa. Det är klart att vi inte bara gör det för att vi tycker att det är roligt att använda el, utan det beror på att det har varit ganska låga priser. Det beror också på att vi inte har prioriterat den uppgiften. Det är nästan avgörande för svensk industris fortlevnad att man kommer ned på samma elanvändning som konkurrenterna har. Då skulle vi naturligtvis lösa många av de här problemen. Effektivisering och minskad användning är med andra ord kanske de viktiga åtgärderna.
Fru talman! Lennart Beijer kommenterade i sitt anförande vad de andra partierna vill. Men jag måste fråga: Vad vill Vänstern egentligen? Visserligen sade Lennart Beijer att det krävs en radikal omställning av energisystemet och en utfasning av olja och kol - och naturligtvis kärnkraft. Men tillvägagångssättet för detta menade Lennart Beijer var att vi skapar ett modernt energiskattesystem. Jag skulle vilja att Lennart Beijer utvecklar hur ett skattesystem ska vara utformat som ska kunna ge oss en garanterad elproduktion till rimliga priser för industri och hushåll samtidigt som Vänstern fasar ut oljan, kolet och kärnkraften.
Fru talman! Vad vill Vänstern egentligen? Det är naturligtvis 1997 års energiöverenskommelse som gäller för oss. I den ingår helt enkelt att påbörja en omställning där man sakta men säkert, som det ofta är på energisidan, får bort olja, kol och kärnkraft. Det är alldeles uppenbart att man då också måste ha ett energiskattesystem som drar åt det hållet. Det vi vill gynna i Sverige, nämligen biobränslen, ska naturligtvis ha en speciell ställning medan man därefter beskattar de olika energislagen i förhållande till hur mycket de ställer till det för miljön. Det finns ett antal sådana förslag som säkert också Inger Strömbom har sett. Vi får väl se, och vi får väl hoppas att ett sådant system kommer på bordet så snart som möjligt.
Fru talman! Vi vill ju alla ställa om energisystemet. Det är ingen tvekan om det. Men det gäller att vara realistisk. Eftersom Vänstern angav ett modernt energiskattesystem som nästan den enda lösningen när det gäller hur vi ska få i gång den här omställningen blev jag inte riktigt klok på svaret. Visst finns det många olika förslag. Jag har sett massor av olika förslag vifta förbi. En del kommer från Regeringskansliet, en del kommer från berörda energiorganisationer. Men jag undrar: Har Vänstern något skatteförslag? I så fall tycker jag att det dags att börja presentera detta. Annars är jag rädd att Vänsterns tal om omställning bara blir tomma ord - om man inte har något konkret att komma med.
Fru talman! Jag förstår inte Inger Strömbom. Det är väl ganska självklart att Vänsterpartiet står bakom 1997 års energiöverenskommelse. Nu har vi ett läge med, får vi väl säga, alldeles för låga elpriser. Då handlar det dels om den biten, dels om energiskattesystemet, att det verkligen drar åt rätt håll och inte missgynnar exempelvis kraftvärme. Men jag tror också att det är viktigt att vi får en harmonisering av skatter gentemot vår omgivning - hela Europaområdet med andra ord. De åtgärderna kan jag inte tänka mig att ens Inger Strömbom tycker är felaktiga.
Fru talman! Lennart Beijer har flera gånger sagt att Vänsterpartiet bygger sin energipolitik på 1997 års energiöverenskommelse. Det har vi förstått. Men det är också sant att den i sin tur i allt väsentligt bygger på 1980 års folkomröstning om kärnkraft. Lennart Beijer sade också att det finns en samsyn i den här frågan. Ja, det gör det - i riksdagen finns det en majoritet för detta. Men jag vill hävda att det inte speglar svenska folkets åsikter. Det speglar inte åsikterna hos de 2,1 miljoner nya väljare som inte har fått säga sitt i den här frågan, och jag är en av dem. Har man ingen förståelse för att det händer oerhört många saker på 20 år? Nils-Göran Holmqvist sade t.ex. att tekniken ju inte står stilla. Som en jämförelse kan jag nämna att t.ex. 80 % av allt det som bolaget Ericsson i dag säljer över huvud taget inte fanns för 18 månader sedan. Så snabbt går tekniken framåt på många områden. Finns det ingen förståelse hos Vänsterpartiet för att det faktiskt har hänt otroligt många saker? Det är inte samma sak att 1997 års energipolitiska överenskommelse faktiskt i allt väsentligt är lika med 1980 års folkomröstningsresultat och att det inte borde gälla för en energiöverenskommelse i dag och för morgondagens beslut.
Fru talman! Jag har stor förståelse för att det har hänt mycket under de senaste 20 åren, och jag försöker faktiskt undvika att försöka bygga upp mitt energipolitiska resonemang på 1980 års folkomröstning. Men vi har ett riksdagsbeslut från 1997, och det är lite svårt att säga att det på något sätt är osäkert vad det beslutet innebär. Det finns en ganska ordentlig riksdagsmajoritet som står bakom detta beslut. Det är naturligtvis alltid så att det från tid till annan kan vara olika opinioner ute i samhället. Det vet vi alla. Det kan gälla olika frågor. Men om riksdagen kan fatta beslut, om riksdagens partier har klara uppfattningar i frågan, då är det att misshushålla med folkomröstningar att försöka föreslå sådana.
Fru talman! Min poäng är naturligtvis att folkets vilja i dag egentligen inte alls speglar vad riksdagsmajoriteten beslutade. Och det bygger i allt väsentligt på 1980 års folkomröstningsresultat, och därom tvekar väl egentligen ingen. En annan fråga som jag egentligen inte får något svar på är: Hur många år ska ett folkomröstningsresultat gälla för t.ex. energipolitiken? Nu har det gått 20 år sedan vi hade folkomröstningen 1980. Är 30 år lämpligt? Kan man då säga att man bryter sig loss från den gamla omröstningen och fattar ett självständigt beslut? Är 40 år lämpligt, eller är 100 år lämpligt? Det är naturligtvis svårt att svara på. Men en fingervisning kanske man ändå skulle kunna få från
Fru talman! Till att börja med kan jag säga att jag tycker att 100 år är en för lång tid. Sedan vet jag att det finns folkomröstningar från senare datum i frågor där opinionen antagligen tycker någonting annat. Det blir väldigt knepigt om man ska följa opinionerna så fort som de ändrar sig i stället för att försöka hålla fast vid att riksdagen ändå driver dessa frågor. Jag har accepterat att vi fortfarande faktiskt är medlemmar i EU, och jag tror att energifrågan ligger ännu mer stabilt i riksdagen, eftersom vi har fyra partier som är väldigt ense om den här inriktningen. Det finns ingenting i partierna som gör att det är osäkert. Och vi har åtminstone tre partier som tycker väldigt illa om utvecklingen. Men jag måste ändå säga att det finns en ganska bred majoritet. Och så länge den finns, och så länge partierna ändå kan stå pall i den här diskussionen, så tycker jag nog att man inte behöver någon folkomröstning.

Fru talman! Jag ska inte komma med något särskilt yrkande, utan bara instämma i Inger Strömboms yrkande när det gäller reservation 2. Jag vill något lyfta fram frågan om kärntekniklagen och dess 6 §. Jag har två år i rad motionerat om att jag anser att den bör tas bort, och jag har blivit ytterligare stärkt i uppfattningen att den bör försvinna. Nils-Göran Holmqvist sade i sitt anförande att utvecklingen inte står still. Jag förstår att han mest åsyftade teknikutvecklingen när det gäller framtagande av förnyelsebar och ny energi. Men utvecklingen står ju inte heller still när det gäller kärntekniken. Det oroar mig att Sverige faktiskt avhänder sig en möjlighet att delta i denna utveckling. Jag är medveten om möjligheten till forskningsverksamhet, energitekniskt utvecklingsarbete, samarbete över gränser, osv., och den finns t.o.m. när det gäller fusionsforskning som det skrivs om i betänkandet. Men en sådan lag lägger ändå en hämsko på forskare. Man vill inte gärna delta i ett sådant arbete som man sedan inte kan fullfölja genom att uppföra just en kärnreaktor. Det pågår en ganska kraftig utveckling internationellt när det gäller möjligheterna att uppföra kärnreaktorer som dels inte kan råka ut för någon härdsmälta, dels på ett helt annat sätt tar vara på bränslet. Och lagringstiden innan avfallet blir ofarligt kommer att bli oerhört mycket kortare än när det gäller dagens avfall. Det här är den ena delen när det gäller kärntekniklagen. Den har ett par andra komplikationer. Jag har nämnt den internationella delen något. Vi borde delta i en utveckling där vi så småningom också kunde visa på att vi kan hjälpa till att reda ut problemen kring de reaktorer som finns i vår närmaste omgivning. När det gällde Tjernobyl fick vi verkligen veta om att den exploderade rent fysiskt på oss själva. Så är det väl också med de andra kärnreaktorerna om de skulle explodera. Då får vi alltså den radioaktiviteten direkt på oss. Det finns ytterligare en sida av detta, nämligen vad som ska ersätta kärnkraften. Det har tagits upp här av Lennart Beijer och övriga. Den energi som vi kan få genom t.ex. vind, småskalig vattenkraft och biomassa kan inte ersätta en storskalig avveckling av kärnenergin. Då har vi, såvitt jag kan förstå, gasen kvar. Är vi då villiga och intresserade av att bygga fast oss i ett nytt storskaligt system som medför utsläpp av t.ex. koldioxid, visserligen på en lägre nivå, men det är ofrånkomligt att fossilgasen ger utsläpp? Jag är inte intresserad av att delta i detta. Jag är intresserad av att se att vi kan utveckla en säker energikälla som kan ge oss energi framöver och som kan hjälpa också vår omvärld. Vi kan inte bara ensidigt och kortsiktigt snegla på den egna situationen i Sverige. Vi har också ett ansvar tekniskt, ekonomiskt och mänskligt för vår närmaste omgivning.
Fru talman!

Jag kommer i mitt anförande att beröra några av de reservationer och särskilda yttranden som vi har fogat till betänkandet. Jag vill börja med att ta upp Vitryssland. Det har alldeles nyligen bildats en parlamentarikerförening för Vitryssland här i riksdagen, vilket är mycket glädjande. Vi ska ha ett årsmöte den 5 april. Det är ett väldigt bra initiativ. Dessutom har Socialdemokraterna nyligen haft en kampanj i form av det dokument som jag här håller i handen - en utmärkt kampanj för att i Sverige medvetandegöra vad det är som händer i Vitryssland. Men allra väsentligast när det gäller Vitryssland är kanske Sveriges närvaro där. Vi moderater har sedan 1986 krävt att Sverige inrättar en ambassad i Kiev. I fem år har vi krävt detta och vi gör det också i år. Men vi kan bara konstatera att utskottsmajoriteten inte heller den här gången är beredd att helhjärtat stödja detta vårt yrkande. Vi beklagar det mycket djupt, för det är just nu i detta ögonblick som det behövs en ambassad i Kiev som ett stöd för den demokratiska process i landet som faktiskt finns. Den skulle också, tillsammans med en rad andra åtgärder, på sikt kunna medverka till ett fritt, självständigt och autonomt Vitryssland. En etablering skulle dessutom uppfattas som ett stöd till de demokratiska krafterna i landet och också som ett erkännande av de demokrater som varje dag de facto riskerar att fängslas och försvinna i detta land som är styrt av en despot. Enskilda organisationer skulle också kunna verka på ett säkrare sätt om en ambassad etablerades. Dessutom skulle ett sådant initiativ också kunna inspirera andra länder, inte minst de nordiska, att också öppna ambassader i Minsk. Det går alltså inte att vänta, fru talman, tills vi lägger ned en annan ambassad för att få utrymme för att etablera en ambassad i Minsk. Det är än så länge riksdagen som lägger fast svensk utrikespolitik, inte Fru talman! Jag vill gärna nämna något om Ryssland och då kanske framför allt om Tjetjenien. Ryssland är ju Europas största land både till ytan och befolkningsmässigt. Ryssland har också den i särklass starkaste militärmakten, med strategiska och taktiska kärnvapen. Även om landet befinner sig i ett svaghetstillstånd är, och förblir, Ryssland en europeisk stormakt. Landet har en särskild betydelse i Östersjöområdet och gränsar också till våra grannar på andra sidan Östersjön. Efter Boris Jeltsin går Ryssland nu in i ett nytt skede, mer säkerhetsorienterat och nationellt - om man får tolka det hela så. Man är också mer mån om att visa kraft och beslutsförmåga. I de ryska gränsområdena och i det s.k. nära utlandet finns det spänningar och krafter som kan utlösa händelsekedjor som vi i dag inte vet mycket om. Det är en instabil europeisk situation som vi måste ta på allvar. Det är väl framför allt mot denna bakgrund som vi oroar oss för utvecklingen i Tjetjenien. Kriget förs med stor brutalitet, lindrigt uttryckt.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 Ryssland kan inte med hänvisning till "inre angelägenheter" undandra sig omvärldens erbjudande om hjälpsändningar till den nödlidande befolkningen och om beredskap att medla eller åsidosätta nödvändigheten av återhållsamhet och vettiga proportioner i sina åtgärder. Terrorism ska bekämpas med precisa metoder som drabbar just terrorister - inte med urskillningslöst våld mot civilbefolkningen. I betänkandet har vi ett särskilt yttrande när det gäller flygförbudszoner i Irak. Jag vill lite grann beskriva bakgrunden till det särskilda yttrandet. Sedan Iraks angrepp på Kuwait i augusti 1990 och det därpå, 1991, följande Gulfkriget står Irak i stor utsträckning under det internationella samfundets förmyndarskap. Det har sin grund i det eldupphöravtal som ingicks med Irak efter kriget då Irak förband sig att deklarera och förstöra alla arsenaler av massförstörelsevapen samt i ytterligare ett trettiotal resolutioner i FN:s säkerhetsråd. Den i sammanhanget viktigaste resolutionen är resolution 687 som stadgar om bl.a. mycket strikta ekonomiska sanktioner och vapenembargo till dess att kraven uppfylls på ett sätt som säkerhetsrådet bedömer som tillfredsställande. För första gången i sin historia åtog sig FN att genomföra en avrustning av massförstörelsevapen i ett land mot regimens vilja. Detta är den ena delen av problematiken. Efter kurdernas massflykt strax efter kriget antog säkerhetsrådet vidare resolution 688 som ledde till att USA, Storbritannien och Frankrike upprättade en skyddszon för kurderna norr om den 36:e breddgraden. Det innebär att Irak måste upphöra med all militär aktivitet och att flygförbud införts. På liknande sätt infördes senare en något mindre restriktiv skyddszon och den inriktades framför allt på att skydda shiamuslimer som bebodde södra Irak, varför regimens reella suveränitet i praktiken inskränks till de centrala delarna av landet. I dessa zoner leder irakisk radaraktivitet till återkommande attacker utförda av amerikanska och brittiska plan. Flygförbudszonerna kom till för att skydda civilbefolkningen från kränkningar av mänskliga rättigheter från den irakiska regimens sida samt för att hindra militär aktivitet i norra respektive södra Irak. Den norra zonen är ett skydd och en förutsättning för den kurdiska befolkningens skydd. Vi moderater anser att även om zonerna saknar en entydig folkrättslig grund i form av säkerhetsresolutioner har världssamfundet accepterat zonerna och att ett folkrättsligt stöd et contrario därför kan anses föreligga. Det som utskottsmajoriteten i detta betänkande uttrycker kan tolkas som att zonerna ska upphöra att existera. Detta är i så fall ett exceptionellt och mycket anmärkningsvärt ställningstagande i svensk utrikespolitik. Jag skulle vara tacksam om jag fick förklarat vad utskottsmajoriteten egentligen menar med skrivningen. Det är detta som har föranlett oss att skriva vårt särskilda yttrande. Vi har också i betänkandet ett särskilt yttrande om Etiopien och Eritrea och det kan inte vara mer aktuellt än just i dag. Det pågår ju ett regelrätt krig mellan Etiopien och Eritrea. Det talas om att ca 500 000 människor, alltså en halv miljon människor, har dödats i den här konflikten. Vi moderater föreslår att vi, eftersom det är fråga om krigförande länder, ska suspendera biståndet till båda länderna under den tid kriget pågår och i stället kanalisera det biståndet via enskilda organisationer. Detta har sin verkliga grund i dag med tanke på att man nu står inför en stor svältkatastrof i bl.a. Etiopien där man återigen går ut och vädjar till västvärlden om hjälp för att just undvika en svältkatastrof. Det är viktigt att det humanitära biståndet kanaliseras via enskilda organisationer så att det verkligen kommer dit det ska och att man använder de pengar som i dag går direkt till regimen, visserligen riktade till särskilda projekt. Det är en viktig markering från svensk sida att vi inte accepterar den här konflikten och att det heller inte ska utgå några biståndspengar till krigförande länder. Det är bråttom med det humanitära stödet. Jag lyssnade just på nyheterna i morse och fick klart för mig att det redan har offrats ganska många människor i denna svältkatastrof. Det här är oerhört aktuellt, och här måste vi handla snabbt. Ett annat särskilt yttrande som vi har i utskottsbetänkandet rör Taiwan. Det är närmast en tolkningsfråga. Under mom. 33 påpekar vi att man från utskottsmajoriteten sida har en formulering som vi tycker är felaktig. Jag vill bara nämna detta för kammarens ledamöter. Vi skriver: "Utskottets formulering 'Utskottet tar generellt avstånd från militära hot som påtryckningsmedel' är inte korrekt. FN-stadgan (art. 51) ger uttryckligen rätt till individuellt och kollektivt självförsvar, vilket kan innebära våldsanvändning. Sveriges regering formulerar saken så här: 'Det är säkerhetsrådet som har till uppgift att besluta om militär våldsanvändning, förutom i fall av självförsvar eller i extrema nödsituationer'." Det här har vi velat ha som en anteckning med anledning av de hot som har framförts innan valet i Taiwan. Vi tycker inte heller att utskottsmajoriteten med tillräcklig tydlighet har utpekat aggressorn i konflikten mellan Kina fastlandet och Taiwan. Jag kan inte avstå från att nämna något om Kongo. Det har sin bakgrund i att jag besökte Kongo Brazzaville och Kongo-Kinshasa för inte så länge sedan. Kongo-Brazzaville behandlas i utskottsbetänkandet, däremot inte Kongo-Kinshasa. Jag ska av det skälet nämna något om Kongo-Brazzaville. Kriget har varit ett sällsynt grymt krig. Det är svårt att överblicka det även om man har varit på plats. Det talas om att över 600 000 människor är eller har varit på flykt. Fortfarande är 200 000 människor försvunna. Den fråga som infinner sig: Finns de här människorna fortfarande ute i skogarna? Ja, kanske en del av dem. Fortfarande finns en ström av flyktingar varje vecka, ett par tusen kommer varje vecka. Men fortfarande saknas väldigt många människor. Vi hoppas att de är i livet, inte döda. Då kanske vi står inför en situation att det i tysthet har begåtts ett folkmord i Kongo. Att kriget har varit sällsynt grymt fick vi vittnesmål om när vi var där nere och besökte landet. Vi fick beskrivet för oss grymheter som man inte trodde var möjliga, inte ens i krig. När flyktingarna skulle återvända upprättades det någonting som man kallade en humanitär korridor där flyktingarna skulle kunna återvända trygga. Där skedde förfärliga övergrepp. Det var inte bara det att flyktingarna förnedrades, att de inte fick behålla någonting av de få ägodelar de hade, utan det var systematiska våldtäkter. En person som jag träffade uttryckte det så här: Vi kunde väl stå ut med de umbäranden som vi utsattes för under flera dagars marsch, att man plockade av oss allt vi hade, att man förnedrade oss på olika sätt och att vägarna var kantade med lik, att vi inte fick ta hand om de barn som satt på likhögarna. Men det värsta var flickornas skrik på nätterna när de våldtogs. Det har alltså varit ett sällsynt grymt krig. Hela samhällsstrukturen är i sönderfall. Kongo-Brazzaville behöver otroligt mycket hjälp för att bygga upp landet igen. Det gäller allt ifrån att få strukturer som fungerar, att bygga upp en demokrati, att få en fungerande statsapparat till att få ett utbildningssystem värt namnet, att se till att människor får arbete. Det rör sig om mycket. Jag tror att demokratistöd är av utomordentligt stor vikt. Jag tror att det är viktigt att vi redan nu från Sveriges sida försöker undersöka möjligheterna att sakteliga bygga upp landet igen. Det är påtagligt vilket starkt civilt samhälle som växer fram i sådana här länder där inget annat fungerar. Det civila samhället tar över sådant som normalt sätt skulle skötas av en fungerande statsapparat. Det är också imponerande att se vilken viktig roll kyrkorna har i dessa länder. Våra svenska missionärer har funnits både i Kongo-Brazzaville och i Kinshasa sedan slutet av 1800-talet. Det är påtagligt vilket stort missionärerna har tagit både under kriget och tidigare. Man kan säga att kyrkorna, församlingarna fungerar faktiskt som små samhällen i dag och tar hand om väldigt mycket av det viktiga funktionerna. Det är ett imponerande arbete. Det går också att identifiera demokraterna i dessa länder. Och det ska man också göra i ett uppbyggnadsskede och samarbeta och stärka dem. Det görs på olika från Sveriges sida med ett utbyte osv. Det har varit väldigt värdefullt att ha varit på plats och kunnat knyta kontakter. Samtliga partier var med på resan, och jag tror att vi med gemensamma krafter kommer att kunna åstadkomma någonting som kommer till godo för både Kongo-Brazzaville och Kongo Några ord, fru talman, om Västsahara. Västsahara har ju hitintills väntat på en demokratisk lösning. Det som bestämdes tidigare, att man ska genomföra en folkomröstning, verkar nu komma på skam. Det förefaller inte enligt de informationer jag har som att folkomröstningen skulle kunna ske under 2000. Det här har väckt stor irritation och besvikelse i Västsahara. Det finns indikationer som tyder på att vi kanske har en konflikt på gång i Västsahara. Jag tror att det är viktigt att vi så långt det är möjligt försöker att förhindra att detta sker. Vi har redan ett trettiotal konflikter i världen, och det 30 för många. Det är viktigt att vi inom ramen för FN försöker att åstadkomma att denna folkomröstning kommer att ske så att vi får en demokratisk lösning på den konflikt som varat så länge nere i Västsahara. Jag vill också nämna något om själva utskottsbetänkandet, fru talman. Det här är, som jag sade inledningsvis, ett motionsbetänkande där man tar upp ett antal länder som varit föremål för motionsyrkanden. Det ger ingen helhetsbild över MR-läget i världen. Jag tycker att det vore lämpligt pröva möjligheten att lösa det här. Man kan göra det på olika sätt.

Det här ger inte hela sanningen, utan det är mycket som skulle kunna behandlas i ett betänkande av det här slaget. För att inte vi skulle ta oss vatten över huvudet kanske begränsningen till just samarbetsländerna och kandidatländerna vore ett bra sätt att komma fram. Vi har en hygglig grund i den årsrapport som UD har kommit med alldeles nyligen och där man beskriver, visserligen som en katalogaria, hur situationen ser ut när det gäller mänskliga rättigheter och demokratiseringsutvecklingen i våra samarbetsländer. Mycket av det arbetet är redan gjort. Man skulle då kunna använda sig av det materialet för att få en officiell skrivelse som utskottet sedan kunde hantera på det sätt som jag har beskrivit. Slutligen vill jag yrka bifall till vår reservation nr 3 under mom. 35. Det handlar om skattebefrielse för Taiwans representationskontor. Här kryper utskottet som vanligt bakom Wienkonventionen. Det är inte relevant i år, och det var inte relevant förra året. Dessa frågor kan mycket väl hanteras och beslutas av Sveriges riksdag, om bara viljan finns. Men den fanns tydligen inte den här gången heller.

Fru talman! I dag debatterar vi mänskliga rättigheter i vårt lands mäktigaste politiska institution, Sveriges riksdag.

Mänskliga rättigheter bärs i dag upp av flera institutioner inom världssamfundet, FN:s kommission för mänskliga rättigheter, Europarådet för mänskliga rättigheter, OSSE och EU:s institutioner som vill garantera mänskliga rättigheter så långt unionens mandat räcker. Det är nödvändigt att många stora och små organisationer ägnar all sin tid i kampen för mänskliga rättigheter. Ändå tycks kränkningarna öka runtom i världen. Att tillförsäkra varandra mänskliga rättigheter i såväl kriser som ett tufft vardagsliv handlar ytterst om respekten för människors lika värde, dvs. att aldrig någonsin kränka människovärdet. En sådan etik måste planteras tidigt i varje individs liv och sedan utvecklas och fördjupas under hela livet. Först då kan vi lita på beteenden och relationer oavsett yttre kriser, men här har vi en lång väg att gå. Som kristdemokrat känns det oerhört angeläget att markera vikten av att aldrig kränka människovärdet. Alla människor ska omfattas av likvärdiga rättigheter, oavsett nationalitet, hudfärg, kön, ålder och sexuell läggning. Fru talman! Värderingar som finns nedskrivna i bl.a. FN:s olika deklarationer om de mänskliga rättigheterna, och andra folkrättsliga traktat måste utgöra ett rättesnöre för oss alla. Här får vi får inte tveka att framföra kritik vare sig mot vår egen eller andra nationers regeringar. Jag har tidigare kritiserat att den svenska regeringen ännu inte har tagit fram en handlingsplan för mänskliga rättigheter, trots att alla FN:s medlemsländer har uppmanats därtill vid FN-konferensen i Wien 1993. Det är ett tecken på nonchalans. Att våga diskutera också det egna samhället samtidigt som man gör en ansats att sätta människovärdet i fokus i hela utrikespolitiken, skulle ge en hög trovärdighet. Fru talman! Vid ett studium av Human Rights Watch's årsrapport 1999 kan vi konstatera en intensifiering av försvarandet av de mänskliga rättigheterna. Principen om statssuveränitet måste, i vissa fall, ge vika därför att staterna brister i förmågan att skydda sina medborgare. Stater har ett ansvar att skydda människors rättigheter. När de inte lyckats med det - eller t.o.m. systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter - ja, då måste omvärlden reagera och skydda enskilda människors rättigheter. Som kristdemokrat är det naturligt att man hävdar att det finns universella rättigheter mot bakgrund av vår syn på alla människors lika värde och att vi alla gemensamt tillhör ett släkte. Däremot kan det finnas olika kulturella synsätt på MR-frågor, och det är inte så konstigt. Olika samhällsutvecklingar i världen ligger bakom det. Det måste alltid föras en ödmjuk debatt om vad universella mänskliga rättigheter ska stå för. Ödmjukheten bör speglas i en kritisk dialog, men inte i undfallenhet med kompromisser som drabbar enskilda människor. Det finns ett flertal rapporter som hävdar att världens olika religioner och kulturer har en minsta gemensamma nämnare som kan betecknas som gemensamma mänskliga rättigheter. De som mest högljutt hävdar olika kulturella rättigheter är ledare i diktaturer som vill bevara sin maktposition. Fru talman! Utrikesutskottets betänkande behandlar flera stater som har stora problem att leva upp till en rimlig nivå av mänskliga rättigheter. Här behandlas Rysslands inhumana attacker i Tjetjenien som drabbat alltför många civila; barn, kvinnor och obeväpnade män. Vi behandlar också den tilltagande antisemitism som får ryska judar att lämna landet. Kristdemokraterna anser att Sverige nu måste ta ett samlat grepp och se över den situation som de asylsökande befinner sig i. En bedömning bör göras beträffande judarnas situation i Ryssland innan avvisning sker. Utskottet menar att antisemitiska stämningar har viss utbredning i Ryssland och även i andra f.d. sovjetrepubliker. Det finns exempel på hur rättsvårdande organ i Ryssland eftersatt sin plikt att ingripa mot diskriminering, vilket ofta kan förklaras med att rättssystemet alltjämt överlag är svagt utvecklat. En huvudambition vid Sveriges samarbete med bl.a. Ryssland är att stärka uppbyggnaden av rättsväsendet och de demokratiska institutionerna så att de uppfyller de krav som kan ställas av Europarådet och OSSE, och detta är ett mycket viktigt arbete. Fru talman! Här är det viktigt att den svenska regeringen inte faller för något slags realpolitik därför att Ryssland är stort och en nära granne. I stället är det en historiskt sett lämpligt tid att vara tydlig mot Ryssland. Nu är den tid då landet och myndigheterna söker en ny identitet också på MR-området, och därför är man känslig. Såväl Ryssland som de öststater som genom EU:s utvidgning öppnar mot väst måste ges både etisk och praktisk hjälp att bemästra den mycket krävande övergången från ett totalitärt samhälle till en modern demokrati. Det civila förtrycket från maffia och korrumperade myndigheter är hårt genom den ekonomiska brottsligheten. Smugglingen av narkotika och vapen är omfattande, liksom sexhandeln med kvinnor och barn, en handel som i hög grad kränker mänskliga rättigheter. Även den illegala invandringen utgör ett stort problem, där flyktingströmmar sker via de nya länderna. Tillräcklig uppmärksamhet har inte getts åt de svåra problem som kan uppstå inom ett utvidgat EU eller vid de nya gränserna. Som blivande ordförandeland i EU:s ministerråd 2001 bör Sverige redan nu förbereda sig på att ge en lösning på dessa frågor. Sverige har då ett stort ansvar, men vi har också en unik kompetens att erbjuda de nya kandidatländerna på detta område. Nordisk och svensk rättstradition bör ha ett så gott renommé att vi kan erbjuda en massiv utbildning och en uppbyggnad av lämpliga institutioner i samverkan med de nya EU-länderna. Herr talman! Betänkandet tar också upp problemen på västra Balkan, och Kristdemokraterna tar upp den kritiska situationen i Kosovo. Motionärerna framhåller vikten av att albaner, serber och andra etniska grupper kan leva sida vid sida i framtiden. Sverige och det internationella samfundet måste verka för att återupprätta ett multietniskt Kosovo. Kosovo behöver även omvärldens stöd för att bygga upp ett demokratiskt system. Vidare är det en förutsättning för att skapa en varaktig fred att de ansvariga för folkmord och kränkningar straffas. Sveriges regering måste kraftfullt verka för att misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätta och politiska fångar släpps fria. Vi kan i rapporteringen från rättegångarna i Haag läsa om de vidriga brott mot människorna som begicks under den etniska rensningen i f.d. Jugoslavien. Det handlar om våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingad graviditet, påtvingad sterilisering och sexuellt våld i arrangerade våldtäktsläger. I många fall har det gällt barn. Etiken och mänskliga rättigheter hade där absolut inget utrymme. En förutsättning för försoning och stabilitet i Kosovo är att de individer som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna ställs inför rätta och döms. Annars blir det svårt att bygga upp freden igen. Herr talman! Utskottet har också behandlat situationen i Kina och relationen till Taiwan som nu är särskilt aktuell med anledning av presidentvalet. Kina är uppenbarligen en stormakt som har politiska problem på alla fronter. De mest grundläggande kraven på mänskliga rättigheter uppnår man inte. Det existerar ingen demonstrationsfrihet för studenter på Himmelska fridens torg, ej heller mötesfrihet för rörelsen falungong. Det inhumana dödsstraffet tillämpas aktivt mot Kinas medborgare. Att det totalitära systemet är politiskt mycket svagt framgår med all tydlighet då man inte tål att demokratin växer sig stark i regionen Taiwan. Om det fanns något intresse för en folklig demokrati och förbättrade mänskliga rättigheter hos Kinas ledare, skulle man kunna tillåta att demokratin växer i Taiwan som ett alternativ att lära av. Men i stället skramlar man med vapen inför presidentvalet i Taiwan för att folket ska välja en regering som inte utmanar Kinas system. Det är en strimma av hopp för omvärlden att Taiwans medborgare inte låter sig kuvas av Fastlandskina, utan att man i demokratisk ordning valde den president som uppenbarligen står folket närmast. Kina skulle vinna omvärldens förtroende om regimen vågade ta tydliga steg i riktning mot demokrati och mänskliga rättigheter. Kristdemokraterna anser att vår regering har varit alldeles för tyst i kritiken av Kinas hotelser mot Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationen nr 2, men vi står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer.

Herr talman! Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 var ju tänkt att inleda en ny era i arbetet för mänskliga rättigheter och den mänskliga värdigheten. I dag, över 50 år senare, tvingas vi erkänna att det målet ligger långt borta. Den tragiska sanningen är att en stor del av världens befolkning lever under hårt förtryck och berövas många av sina grundläggande rättigheter. Alltför många länder bryter regelbundet mot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Fortfarande är dödsstraffet tillämpligt som bestraffningsform. Dödsstraffet är en omänsklig medeltida bestraffning som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Enligt Amnesty är det Kina som genomför flest avrättningar. Därefter kommer Demokratiska republiken Kongo, USA och Iran. Under 1998 dömdes nära 4 000 personer till döden. Det skedde i 78 länder. 1 625 fångar avrättades i 37 av länderna. För närvarande väntar tusentals fångar på avrättning världen över. Antalet länder som fortfarande utdömer dödsstraff har minskat de senaste tio åren, men det finns kvar i cirka vartannat lands lagstiftning. Ändå har man inte kunnat bevisa att dödsstraff har avskräckande effekter. Det tillämpas också ofta orättvist och godtyckligt. I många fall föregås det av en bristande eller felaktig rättegång. EU har länge arbetat för dödsstraffets avskaffande. Från liberalt håll tycker vi att det är en stor framgång att alla central och östeuropeiska kandidatländer nu har avskaffat dödsstraffet. Vår representant Hadar Cars var med och kämpade för det. Turkiet måste uppmanas att göra detsamma. EU bör intensifiera sina internationella insatser för att uppnå ett världsomspännande moratorium för avrättningar. Herr talman! Att se på eller tiga inför kränkningar av mänskliga rättigheter, oavsett i vilken omfattning de sker eller var i världen de sker, är att ge sitt samtycke. Kränkningar av mänskliga rättigheter måste alltid påtalas, kritiseras och åtgärdas, oavsett var de äger rum. Sverige har ett mycket viktigt ansvar på det här området. Vi bör intensifiera arbetet med att försvara och även förbättra skyddet för mänskliga rättigheter. Detta bör göras genom internationella organisationer där Sveriges bereds möjlighet att verka, t.ex. i FN, Särskilt EU har, genom den gemensamma utrikespolitiken, en möjlighet att utveckla ett kraftfullt instrument för värn av de mänskliga rättigheterna världen över. Redan i dag har EU en i många avseenden bra politik på det här området. Men den kan ändå anses vara för osammanhängande. Det finns ett behov av en mer samordnad och konsekvent politik. Folkpartiet har lyft fram det här problemet i Europaparlamentet. Min partikollega, EU-parlamentarikern Cecilia Malmström, har i ett betänkande nyss föreslagit att mänskliga rättigheter på ett naturligt sätt ska integreras i EU:s verksamhet, i bistånd, handel, politiskt samarbete och kulturella kontakter. Det behövs en konsekvent politik som är trovärdig och förutsägbar. EU:s institutioner måste tala med en röst och ge samma signaler till länder som kränker dessa rättigheter. Malmströms betänkande har bemötts positivt av EU-parlamentet. I förra veckan godkändes betänkandet. Regeringen här i Sverige bör ta till sig de förslag som presenteras i rapporten och med kraft driva dem i ministerrådet. Individens fri och rättigheter får aldrig, på grund av ett eventuellt samhällsexperiment eller en s.k. - ism, såsom nazism, kommunism, nationalism eller socialism, kränkas eller ges underordnad eller sekundär betydelse. Vi har sett otaliga exempel i historien på hur t.ex. kommunismen och nazismen åsidosatt mänskliga fri och rättigheter och hur man i ideologins namn gjort sig skyldig till grava kränkningar av mänskliga rättigheter. Runtom i världen, t.ex. i Indonesien, Burma, Kina och Kuba, strävar människor efter att komma i åtnjutande av de mest elementära fri och rättigheterna i form av yttrande-, mötes och åsiktsfrihet i avsikt att påverka och medverka till sitt lands utveckling och en uppbyggnad av det civila samhället. Påståenden från makthavarna om att dessa invånare ännu inte skulle vara mogna att åtnjuta dessa rättigheter måste avvisas. Detta används ofta som en legitimering just för att förneka invånarna dessa fri och rättigheter. Herr talman! Jag ska ta upp tre konkreta exempel från tre olika kontinenter i världen där MR förhållandena är allvarliga. Vi vill rikta särskild uppmärksamhet på dessa. Jag nämnde nyss Kina och Kuba som exempel där bristen på respekt för mänskliga rättigheter i det närmaste är total. Jag vill även ta upp ett exempel från den afrikanska kontinenten, nämligen de båda Kongostaterna Brazzaville och Kinshasa. Jag besökte dem själv tillsammans med sju parlamentariker från Sveriges riksdag. Jubileumsåret 1999, då Folkrepubliken Kina fyllde 50, visade på en för de flesta oväntat stark oro från de styrande inför varje yttring av avvikande uppfattningar. Demokratiförespråkare bevakades minutiöst, de arresterades och dömdes till hårda fängelsestraff. Den här utvecklingen accelererade inför tioårsdagen av massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Den andliga rörelsen falungong utsattes för ett massivt angrepp av de kinesiska säkerhetsorganen. Internationellt har Kina under 1999 framstått som en aggressiv, arrogant och osäker medelstor stormakt. Frågan om Taiwans förhållande till fastlandet har varit särskilt infekterad. När Taiwans president Lee Teng-hui i en radiointervju i början av juli förra året förklarade att förhållandet mellan Kina och Taiwan borde hanteras som förhållandet mellan två stater ledde detta snabbt till att man från Peking gjorde hotfulla utfall mot Taiwan, ackompanjerade av militära maktdemonstrationer. Sedan dess har Kina fortsatt att spänna musklerna och de militära angreppshoten mot Taiwan har duggat tätt, senast inför presidentvalet i förra veckan. Valet i Taiwan innebär en historisk vändning i det taiwanesiska folkets långa väg mot demokrati. Med den liberale Chen Shui-bian som president finns nu alla förutsättningar för att demokratin kommer att befästas och stärkas ytterligare. Vi och många med oss välkomnar den här vändningen. Samtidigt vet vi att hotet från Kinas makthavare finns med hela tiden. Våld ska tillgripas om Taiwan avvisar försöken att åstadkomma en återförening genom förhandlingar, säger man från Peking. Men det demokratiska Taiwan visar att det inte finns någon motsättning mellan människors behov av demokrati och den kulturella omgivning i vilken de lever på olika håll i världen. När det gäller en eventuell återförening med det kinesiska fastlandet är det medborgarna i Taiwan som själva måste få avgöra om de vill bli en del av Folkrepubliken eller om de föredrar fortsatt självständighet. Under de senaste årtiondena har demokratin i Taiwan befästs. Fria val har hållits sedan 1996, och det är något av ett föredöme för många av Asiens flera diktaturer. Taiwan hör nu hemma i den internationella folkgemenskapen, och det hör också hemma i FN:s krets. Det är därför angeläget att Sverige inom ramen för EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik arbetar för att Taiwan ska beredas möjlighet att inträda i FN. Jag har, herr talman, en fråga med anledning av Liselotte Wågös inlägg. Hon hade för mig lite oklara synpunkter på majoritetens skrivning beträffande Taiwan utan att för den skull ge svar på den principiella frågan om Taiwans utveckling och medlemskap i FN. Det synes moderaterna lämna därhän, och det skulle vara bra med ett klarläggande var man står i den frågan. Folkpartiet har länge krävt en ny och mera aktiv kurs i försvaret av mänskliga rättigheter i Kuba. Den demokratiska oppositionen i Kuba är helt beroende av omvärldens stöd. Dess företrädare söker genom kontakter med utlandet legitimitet och skydd gentemot sin egen regim. Regeringen bör därför verka för att stärka de demokratiska krafterna när tillfälle ges. Folkpartiet uppmanar därför utrikesministern att i detta syfte snarast besöka Kuba för att öppet träffa företrädare för såväl regimen som för demokratirörelsen. Människorättsförsvarare och politiska aktivister utsätts för frihetsberövanden och trakasserier i dagens Kuba. Även om små steg kan skönjas vad gäller vissa mycket begränsade ekonomiska reformer finns det inga motsvarande tecken på framsteg på det politiska planet eller inom området mänskliga rättigheter. Den utfasning av det statliga biståndet till Kuba som den borgerliga regeringen påbörjade under åren 1991 1994 borde ha fullföljts av den tillträdande socialdemokratiska regeringen. Det ger fel signaler när regeringen ger bilateralt bistånd till Kuba och därmed bistånd till en regim som kraftigt kränker mänskliga rättigheter. En förutsättning för att bistånd till Kuba över huvud taget ska komma i fråga är att sådant bistånd förmedlas via enskilda organisationer och då till krafter som arbetar för ett demokratiskt Kuba samt för mänskliga rättigheter i landet. Herr talman! Som jag tidigare sade besökte jag tillsammans med en rad andra svenska riksdagsmän nyligen de båda Kongorepublikerna Brazzaville och Kinshasa. De väpnade konflikterna har medfört enorma lidanden för civilbefolkningen i de här länderna. Mördandet fortgår, men världssamfundet förhåller sig passivt. Just nu upplever man att FN och de tongivande länderna i mångt och mycket har vänt Afrika ryggen. Jag kan i den delen i mycket instämma med den interiör som Liselotte Wågö här har beskrivit, för iakttagelserna var så tydliga. Den politiska och praktiska situationen i dessa stater är kaotisk. I Kongo-Kinshasa har president Kabila sett till att samla all makt i egna händer. Människorättsaktivister, oppositionspolitiker och regimkritiska journalister förföljs. På de senaste två åren har 300 dödsdomar utfärdats, varav ca 150 har verkställts. Detta har skett utan dom och rannsakan och utan juridiska biträden för de anklagade. Upprepade rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna har lagts fram, bl.a. om massakrer på hundratals civila. Människor har i krigsområdena mördats på ett oerhört makabert sätt. Ett tjugotal kvinnor begravdes t.ex. levande. I Kongo-Brazzaville var läget under och efter inbördeskriget lika förödande. Enligt Amnesty ligger regeringen och de väpnade oppositionsstyrkorna bakom en våg av dödande och försvinnanden. Konflikten i landet har skördat tusentals offer bland civilbefolkningen under 1998 och 1999. Sedan flerpartivalet 1992 har över 10 000 civila avrättats av regeringsstyrkor och väpnade grupper. Fria val gick ej att genomföra i juni 1997. Den förre diktatorn och presidenten Denis Sassou-Nguesso återtog med vapenmakt befälet i Kongo-Brazzaville. Det kunde ske delvis på grund av ett oskickligt agerande av den folkvalde presidenten Lissouba. Bägge Kongostaterna plågas av brist på allt: mat, mediciner, skolgång. Förstörda transportleder hindrar såväl civil verksamhet som ett normalt näringsliv. Inflationen är flera hundra procent. I det här sammanhanget fick dock Sverige, tillsammans Belgien och EU, beröm för att man i Kinshasa medverkat till att genomföra valutareformen som är nödvändig då en ordnad ekonomi ska byggas upp. Vid vårt möte med president Sassou i Brazzaville fick vi några sarkastiska kommentarer: Ni från iländerna bryr er kanske inte så mycket om ifall Afrika sjunker i havets djup - vi är ju bara några få procent av världsekonomin. Men betänk att den snart en miljard stora afrikanska befolkningsgruppen snabbt kan svämma över till Europa - det är så nära vid Det mest besvärande var att oljekällan vid Pointe Noire ger oljeföretaget ELF och franska staten miljardinkomster medan Kongo-Brazzavilles andel omvandlats till en statsskuld på flera hundra miljarder US-dollar. Ni har ju fått vapen betalade i förskott, förkunnar det orättfärdiga argumentet. Herr talman! Sverige, EU och FN måste även här agera. Mänskliga rättigheter har inga gränser och är därför överordnade de territoriella gränserna. Detta har inblandningen i Kosovo tydligt visat. Kränkningar av mänskliga rättigheter kan och ska heller inte längre döljas eller rättfärdigas av att detta är en stats inre angelägenheter. När grova kränkningar av mänskliga rättigheter, etnisk rensning, förföljelse och massmord äger rum med hänvisning till att det rör sig om ett lands inre angelägenheter kan inte vare sig FN eller enskilda länder förhålla sig passiva. Sverige bör verka för att förnyelsen av folkrätten går vidare så att den entydigt blir ett stöd, inte ett hinder, för enskilda individers grundläggande rättigheter. Och då måste omsorgen om enskilda människors och folkslags grundläggande rättigheter sättas före staters suveränitet. Ingen regering har någonstans rätt att gömma sig bakom sin nationella suveränitet i syfte att kränka de mest grundläggande rättigheterna. Principen måste vara att brott mot mänskliga rättigheter ska beivras, oavsett förövarens rang eller ställning. För förövarna får det aldrig finnas någon fristad. Till sist: Demokrati och mänskliga rättigheter kan aldrig vara ett mål bland andra biståndsmål, utan det måste vara det centrala målet. Det handlar då både om människors grundläggande fri och rättigheter och om att demokrati i sista hand är förutsättningen för att alla andra mål för biståndet ska kunna förverkligas och leda till en bestående utveckling. Det är demokrati och frihet, inte diktatur och ofrihet, som tillåter kritik och nya förslag till lösningar av viktiga utvecklingsproblem. Först då kan välstånd och mänskliga samhällen växa fram där freden och en god miljö är kännetecknet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till i första hand reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Elver Jonsson ställde en fråga till mig angående mitt partis inställning till Taiwans medlemskap i FN. Vi är ganska klara på den punkten: Det är i dag en omöjlighet att kräva att Taiwan skulle ta säte i FN, eftersom det än så länge inte föreligger någon lösning mellan Fastlandskina och Taiwan. Taiwan är inte en självständig stat. Jag skulle kanske som Elver Jonsson önska att det vore på det sättet, men eftersom Sverige bedriver ettlandspolitik och har sagt att frågan om Taiwan och Fastlandskina måste lösas på demokratiska och fredliga grunder, finns det, som vi ser det, i dag ingen möjlighet att kräva att Taiwan ska ingå i FN som enskilt land.
Herr talman! Det var i och för sig ett klarläggande av var Moderata samlingspartiet står i den här frågan, och den uppfattningen kan jag hysa respekt för även om jag inte delar den. Det finns ändå en viss kluvenhet i den hållningen. Vad gäller skattebefrielse för Taiwans representation här vill man att denna ska ha en diplomatisk status jämställd med andra beskickningars. Jag tror ändå, även om det så att säga i det diplomatiska finliret är en korrekt beskrivning som Liselotte Wågö gör, att ett uttalande i linje med reservationen 1 skulle verka i en riktning som jag tror att alla riksdagens partier är beredda att ansluta sig till.
Herr talman! Skattebefrielse har inte något att göra med den första fråga som Elver Jonsson ställde till mig. Skattebefrielse för Taiwans representationskontor är en fråga som hanteras av Sveriges riksdag. Fanns viljan här i Sveriges riksdag att besluta om detta, skulle vi kunna göra det. Den frågan är helt skild från spörsmålet om att ta säte i FN.
Herr talman! Helt kort: Uttalandet om att detta är skilda frågor är naturligtvis formellt riktigt. Jag konstaterar bara att Liselotte Wågö och hennes parti visar större engagemeng i frågan om skattefrihet än i den viktiga principiella frågan. Vi tycker för vår del att man mycket väl kan hävda tankegångarna både i reservation 1 och i reservation 2.

Herr talman! Vi behandlar i dag ett betänkande som grundar sig på motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Det är ungefär ett hundratal yrkanden. Till betänkandet har fogats fem reservationer. Alla handlar om Taiwan. Utskottet har inte nöjt sig med att endast behandla motionsyrkandena utan gör en fylligare och mera omfattande redovisning av MR-läget i de länder som motionerna handlar om. Vitryssland är ett av de länder som behandlas lite utförligare. Det har också nämnts tidigare i debatten. I förra veckan gjorde vi socialdemokrater en manifestation mot Lukasjenkos antidemokratiska regim. Förhållandena i Vitryssland har avsevärt försämrats sedan Lukasjenko upplöste det folkvalda parlamentet och förvandlade Vitryssland alltmer till en diktatur. Vi socialdemokrater vill göra allt vi kan för att ge den demokratiska oppositionen stöd. Det är viktigt att på olika sätt öka kontaktytorna med Vitryssland och att inte isolera befolkningen. Denna vecka besöker förra EU-parlamentarikern Maj-Lis Lööv landets kvinnoorganisationer. Många kvinnor lever under starkt förtryck, och misshandel är mycket vanlig. Många flickor får inte tillgång till grundläggande skolgång. Det är av mycket stort värde att dessa förhållanden uppmärksammas i större utsträckning än vad som tidigare har skett. För närvarande vistas ett antal vitryska barn och ungdomar i Sverige för rekreation. De har ett gemensamt: De är alla barn i familjer som drabbats av Lukasjenkos ständiga förtryck. Upprättandet av en ambassad i Minsk skulle få stor betydelse för möjligheten för svenska frivilligorganisationer att arbeta i Vitryssland. Det är vi säkert allihop helt överens om. Upprättandet av ett honorärkonsulat är ett steg i rätt riktning. De nordiska utrikesministrarna har vid sitt senaste möte också diskuterat möjligheten att öppna ett nordiskt informationskontor i Minsk. Vi socialdemokrater kräver av Lukasjenko att han inför demokrati, stoppar trakasserierna av politiker, journalister och fackföreningsledare, respekterar press och yttrandefrihet och släpper alla politiska fångar. Jag är övertygad om att övriga partier här i kammaren instämmer i dessa krav. Herr talman! För några veckor sedan hade jag förmånen att ingå i en liten delegation som tillsammans med vår utrikesminister besökte Turkiet. Syftet med besöket var att fortsätta de samtal angående de mänskliga rättigheterna i Turkiet som påbörjades vid den turkiske utrikesministerns besök i Sverige i höstas. Sverige har varit en av de hårdaste kritikerna mot Turkiet är angeläget om att få ansluta sig till EU. Vid EU:s toppmöte i Köpenhamn beslöts att ett absolut krav för medlemskap i EU är demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteters rättigheter. Turkiet måste göra stora ansträngningar för att kunna leva upp till dessa krav. Möten med människorättsorganisationer i Ankara visade att trots att regeringen har infört en lag om förbud mot tortyr fortsätter övergreppen i stor skala. När det gäller minoriteters situation i Turkiet kan man visserligen skönja en viss förbättring, men ännu förvägras landets ca 12 miljoner kurder utbildning i eller tillgång till radio och TV-sändningar på sitt eget språk. Situationen för kvinnorna är också i Turkiet svår och diskriminerande. Många är analfabeter och får arbeta hårt under svåra förhållanden. Det var därför glädjande att få träffa företrädare för en kvinnoorganisation i Ankara. Organisationen, som kallas KA DER, har som huvudmål att öka den kvinnliga representationen i det turkiska parlamentet. Organisationen har ca 10 000 medlemmar, och den svenska ambassaden ger organisationen stöd i form av olika utbildningar i jämställdhet. Organisationen arbetar också för att få fler kvinnor på företagsposter och till universitet och menar att starka kvinnor i inflytelserika positioner i det turkiska samhället skulle leda till en förbättring för alla kvinnor i landet. Jag önskar verkligen KADER lycka till i dess arbete. Herr talman! I början på denna vecka gjorde EU länderna ett gemensamt uttalande och uttryckte stor oro över Kinas brist på respekt för de mänskliga rättigheterna. Regimen i Peking utdömer alltjämt hårda fängelsestraff mot demokratiska krafter och fortsätter att använda dödsstraff i lika hög grad som tidigare. Ca 1 800 människor avrättas årligen. Kina är med all sannolikhet föremål för intensiv diskussion under det möte som just nu pågår i FN:s människorättskommission i Genève. Kina har också varit föremål för stort massmedialt intresse i samband med valet i Taiwan, som har nämnts också av tidigare talare. Utskottet har liksom omvärlden reagerat kraftigt mot att Folkrepubliken Kina använder militära hot som påtryckningsmedel i konflikten med Taiwan. Som jag förut nämnde är Taiwan föremål för de fem reservationer som är fogade till betänkandet. Jag tänker kommentera dem lite grann. Den första handlar om utvecklingen i Taiwan. Utvecklingen har inte alls gått i den riktning som man befarat. I dagsläget finns det ingen anledning att försöka påverka situationen. I stället bör vi avvakta och följa hur den nyvalde presidenten Chen Shui-bian kommer att agera gentemot regimen i Folkrepubliken Kina och vice versa. Taiwan ska bli medlem i FN. Sverige erkänner inte Taiwan som en suverän stat. Den svenska ett-Kinapolitiken är klar. Detta är ett förhållningssätt som Sverige delar med de övriga EU-länderna. Taiwankontoret. Jag anser att detta är ett sätt att bakvägen arbeta för Taiwans självständighet. Det kan vara farligt att provocera fram ställningstaganden, även om man ibland tycker att situationen inte är acceptabel. Man måste ha en helhetssyn på säkerhetspolitiken. Det bästa sättet att stärka världsfreden är att få Kina att lösa sina relationer med fredliga medel. I övriga reservationer påtalas vikten av dubbelbeskattningsavtal och Taiwans medlemsansökan i WTO. Vad gäller det förstnämnda förs det diskussioner mellan Sverige och Taiwan, och det kommer säkert till en lösning. Angående det sistnämnda stöder Herr talman!

Herr talman! Jag tycker att det är bra att utskottets majoritetsföreträdare är tydlig när det gäller situationen i Kina. Däremot har vi divergerande uppfattningar om hur man bäst skulle kunna främja den. Marianne Jönsson tar ganska stora ord i munnen när hon säger att vi måste ha en helhetssyn på detta om vi nu ska kunna stärka världsfreden. Möjligen skulle man kunna säga att precis som man kan vara för hård i orden, om det nu går att vara det när det gäller övergrepp mot mänskliga rättigheter, kan man också vara alltför vänlig. De svenska uttalandena för en tid sedan om stormakten Kina var ju inte helt lyckade. Huruvida det stärkte världsfreden och gav en harmonisk utveckling är högst oklart. Herr talman! Jag tror att det är värdefullt att en gemensam syn på de här frågorna markeras i grunden. Det som var intressant var annars det som Marianne Jönsson inte sade; hon nämnde inte situationen i Kuba och Afrika. Vi har kunnat konstatera efter vårt besök i Afrika, i Brazzaville och Kinshasa, att det var klokt att det blev en ändring på det som den socialdemokratiska regeringen gjorde när den drog in ambassaden i Kinshasa. Efter några år har man ju nu ändrat inställning, och är nu på väg att återupprätta ambassaden där. Man gör ett utomordentligt fint arbete där nere. Insatser behövs, särskilt i ett område där kanske fler har krigsmördats än på andra håll. Därför skulle det vara bra om Marianne Jönsson med några ord lade till hur hon ser på situationen i Central och Västafrika, där man har gått så illa åt länderna. Jag vill också veta något om den mer principiella synen på hur vi bäst skulle kunna tjäna utvecklingen för ett demokratiskt och fritt Taiwan.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag uppskattar den rapport och redovisning som har getts här av Elver Jonsson när det gäller förhållandena i Kongo-Kinshasa. Det visar bara värdet av de resor som vi kan göra, och hur kunskaperna ges oss på ett trovärdigt sätt. Det tycker jag är positivt. När det handlar om Taiwan och Kina och att reagera på förhållandet dem emellan är en dialog att föredra framför att trappa upp konflikten. Det är lätt att med facit i hand ta till stora ord. Men då tar man en oändlig risk, och man spelar ett högt spel med människoliv som insats med oförsiktiga utspel. Det är ett förhållningssätt som inte vi tycker är försvarbart.
Herr talman! Som jag ser det är inte reservation 1 av ett så häftigt slag att den skulle äventyra en god utveckling. Det som Folkpartiet säger i reservationen handlar om att slå fast att Taiwan hör hemma i den internationella folkgemenskapen. Den viljeyttringen tror jag närmast kan skynda på utvecklingen. Nu har man ju dessutom genom ett demokratiskt val fått en president som ligger liberala värderingar nära. Det sätter vi stora förhoppningar till i Folkpartiet. Jag delar uppfattningen om att vår kunskap om andra länder aldrig kan bli tillräckligt stor. Därför är det utbyte som Marianne Jönsson bekänner sig till värdefullt. Vår roll som parlamentariker blir ändå att vara pådrivare i de stora sammanhangen, men kanske inte minst också i vårt eget land - i detta parlament och, framför allt, att vara pådrivande faktor gentemot regeringen. Det har visat sig genom åren att vi snarare har försummat den uppgiften än att vi har tagit i för kraftfullt. Därför är det så angeläget att Sverige med den goda trovärdighet som vi ändå har ute i världen har ett engagemang som gör att vi driver på åt det håll som det finns en grundläggande enighet om både i Sverige och i den nordiska sfären.
Herr talman! Det finns fortfarande inget direkt uttryckt från Taiwans nye president om att proklamera självständighet. Fortfarande tillerkänner sig Sverige tillsammans med övriga EU-länder ett-Kinapolitiken.
Herr talman! Jag uppskattar mycket det regeringsbärande partiets engagemang i Vitryssland. Det var intressant att höra vilka åtgärder som har vidtagits och vilka initiativ som har tagits från er i den här frågan. Min fråga är: Varför i hela fridens namn har ni inte kunnat stödja vårt yrkande sedan 1996 på att inrätta en ambassad i Minsk? Inte heller i år ville ni gå med på ett tillkännagivande. Det var den första frågan. Den andra är: Anser Marianne Jönsson att det är Finansdepartementet som lägger fast svensk utrikespolitik? Uppenbarligen är ju en förutsättning för att en ambassad i Minsk ska kunna etableras att vi lägger ned en ambassad någon annanstans.
Herr talman! Vi kan nu se att upprättandet av en ambassad i Minsk är inom räckhåll. Det har jag ju också redogjort för här. Tyvärr är den ekonomiska realiteten sådan att det dröjer ytterligare ett tag. Jag tycker att det är den svenska regeringen som lägger fast den svenska utrikespolitiken, och inte
Herr talman! Det sista var intressant ur många synvinklar.

Är det meningen att det är pengarna som ska avgöra hur det ska bli med Sveriges närvaro i Minsk för att underlätta för demokratiska krafter att verka så att det på sikt blir en demokratisk utveckling i Vitryssland? Är det verkligen Marianne Jönssons åsikt att vi ska sitta och vänta på att det kommer ett förslag i någon budget - vilken det nu kan bli - om att när vi har lagt ned en ambassad någonstans så finns det utrymme för att inrätta en ambassad i Minsk? Det kan väl inte vara möjligt?

Herr talman! Jag vill rikta en fråga till Marianne Jönsson som också gäller Kina och agerandet i sammanhanget Kina-Taiwan. Kina har ju ett långt register med bekymmer kring mänskliga rättigheter - det är vi nog ganska överens om. Mot den bakgrunden tycker vi kristdemokrater att regeringen har agerat alltför svagt gentemot Taiwan i samband med de hotelser som har varit inför presidentvalet.
Herr talman! Jag delar inte Holger Gustafssons uppfattning när det gäller regeringens engagemang. Jag har framför mig ett uttalande där utrikesministern säger att den svenska regeringen reagerar kraftigt mot att Folkrepubliken Kina använder militära hot som påtryckningsmedel i konflikten med Taiwan. Taiwans framtida status är en fråga som måste lösas på fredlig väg. Detta är något som man från svensk sida har upprepat många gånger.

Herr talman! Just mot bakgrund av att Kina har ett register av stora bekymmer menar vi att man här skulle vara extra tydlig och ganska mycket mer tydlig än vad regeringen har varit. Det får mig att fundera och undra lite grann. Därför vill jag ställa den frågan. Är det så att det besök som statsministern gjorde för något år sedan i Kina har vingklippt oss, så att vi inte kan agera eller bedömer att det ännu inte är rimligt att agera så hårt som vi borde göra? Det har ändå varit ett tillfälle som vi inte kan acceptera.
Herr talman! Jag kan återigen konstatera att Holger Gustafsson och jag inte alls har samma uppfattning om våra kontakter med Kina. När det gäller MR frågor är vi i utskottet helt överens om målen, men ibland skiljer metoderna för att nå målen oss åt. Vi menar att isolering och konfrontation ofta inte leder till några goda resultat, men om man har en långsiktighet och en resultatinriktad metod når man ofta längst i utrikespolitiken. Det gäller även för förhållandet till Kina. Man bör föra en dialog och försöka påverka Kina till mer demokrati och färre brott mot de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! När riksdagen i dag diskuterar utrikesutskottet betänkande om mänskliga rättigheter är det kanske frestande att titta för mycket på den bilaga som finns, som visar en förteckning på anslutningen till olika FN-konventioner. Väldigt många konventioner har en väldigt stark uppslutning. Jag tänker på konventionen om barnets rättigheter och på konventionen mot diskriminering av kvinnor och den mot tortyr, osv. Det är naturligtvis glädjande att många länder står bakom dem, men det är viktigt att se hur det förverkligas. Inte ens Sverige uppfyller i alla avseenden dessa konventioner. Ännu mindre gör man det ute i världen. Jag tycker också att det är viktigt att vi inte bara talar i politiska termer när vi diskuterar mänskliga rättigheter, t.ex. om rätt att delta i val och att upprätta partier, yttrandefrihet, osv., utan om de grundläggande mänskliga rättigheter som finns väldigt tydligt angivna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. I artikel 25 talar man om att envar har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, osv. Vi behöver bara se oss omkring i världen för att konstatera hur det förhåller sig med den saken. Fattigdomen har ökat. De fattiga är fler i världen. Väldigt många människor saknar dessa elementära rättigheter. Biståndet har minskat. Sedan 1995 har världens bistånd minskat med 7 miljarder amerikanska dollar. Andra problem har uppkommit i samband med naturkatastrofer, som den som nyligen härjade i Moçambique i Afrika med översvämningar. Föregående år hade vi katastrofen med orkanen Mitch i Centralamerika. Herr talman! Jag skulle i dag vilja beröra några få områden. Tiden räcker inte till till annat än att principiellt titta på några frågor, men också på några konkreta länder. Men jag har viss hjälp här i dag från andra i Vänsterpartiet. Murad Artin kommer att ytterligare kommentera rättigheter för kurder och mänskliga rättigheter för andra i Turkiet, men också sanktionerna mot Irak och en rad andra viktiga frågor. Yvonne Oscarsson kommer att ta upp situationen i Afrika och speciellt i de båda Kongo. En av de principiella frågor jag vill resa gäller brott mot folkrätten. I dag är det ett år sedan bombningarna från Natos sida inleddes mot Serbien. Vi vet i dag resultatet. Det är inte krig som pågår. Bombningarna hade föregåtts av åratal av kränkningar av mänskliga rättigheter när det gäller albaner i Kosovo. Men icke desto mindre är vi i dag klara över att folkrätten kränktes och att dessa bombningar inte ledde till att människor i denna del av världen fick det bättre ställt. Det finns en rad andra exempel på kränkningar mot folkrätten. Andra har berört frågan om Kina och Taiwan, som är ett mycket aktuellt problem. Vi har också sådana situationer på många håll i Afrika. Jag vill också peka på dödsstraffet - andra har varit inne på det - där Kina är en av de största förbrytarna i världen. Då tänker jag inte på alla andra brott mot mänskliga rättigheter som begås där. Ungefär 1 800 personer avrättas årligen i Kina. Jag tror att det är lika viktigt att nämna landet USA, som ingen här har tagit upp tidigare. Där pågår det också mycket uppmärksammade avrättningar av människor. Det är, tycker jag, mycket förnedrande för en demokrati som Principiellt måste vi naturligtvis peka på diskrimineringen vad gäller sexuell läggning och religiös tillhörighet. Vi måste framför allt också peka på våld mot och diskriminering av kvinnor och barn. Jag behöver bara nämna exempel som s.k. hedersmord i Pakistan, diskriminering av kvinnor när det gäller möjligheten till utbildning och en rad aktiviteter i Afghanistan, könsstympning och handel med kvinnor och barn, som omsätter miljarder varje år. Vi har också, som nyligen uppmärksammats, tvångssteriliseringar i Peru som ett annat viktigt exempel. Det begås en rad sådana övergrepp. Vi har olika instanser för att ta upp dessa problem. Marianne Jönsson och andra var inne på den kommission för mänskliga rättigheter som just denna vecka sammanträder i Genève. Det är en årlig tillställning. Det finns väldigt många viktiga frågor på dagordningen där. Sverige har en stark ställning. Frågan om Kina kommer återigen upp, och Sverige har i mina ögon agerat på ett förtjänstfullt sätt. Colombia finns med som ett annat viktigt exempel. Men jag vill ta upp något som jag saknar på dagordningen - en fråga som jag inte heller har sett att Sverige har för avsikt att driva. Det gäller situationen i Västsahara. Vi från utskottet betonar väldigt enhälligt hur allvarlig situationen är och det faktum att man inte ens i dag har ett fast datum för en folkomröstning som är utlovad sedan tio år, precis som Liselotte Wågö var inne på tidigare. FN har nu sagt att den kommer att äga rum tidigast år 2002 och att det är tveksamt om den över huvud taget blir av. Där menar jag att Sverige, som har givit en bra humanitär hjälp men inte politiskt har agerat som nation, måste agera. Det är Sveriges uppgift att både bilateralt gentemot Marocko men också inom EU kretsen och framför allt inom FN-systemet agera för att folkomröstningen ska komma till stånd. Det råder en akut situation i dag, när väpnad kamp är på väg att blossa upp igen. Svält är faktiskt på väg att drabba flyktinglägren i södra Algeriet. Där måste regeringen göra något. Eftersom vi inte har någon regeringsrepresentant här i dag frågar jag naturligtvis Socialdemokraternas representant här hur ni kommer att driva på för att se till att regeringen tar ansvar i denna fråga. En viktig företeelse, och en viktig aktivitet som regeringen skapade i början av året, var den konferens om Förintelsen som har fått väldigt många lovord från andra länder, men också från samtliga partier här i Sverige. Den var välkommen, och den var viktig. Det löfte som gavs där, om en årlig återkommande konferens om mänskliga rättigheter, är också viktigt. Det välkomnar vi från Vänsterpartiet. Men jag vill understryka att det inte räcker med att bara ta upp den mänskliga katastrof som Förintelsen utgjorde och i förlängningen att människor som har upplevt detta fortfarande finns i vår värld. Vi måste också ta upp exempel och aktivt som eget land agera för t.ex. asylsökande judar som kommer från Ryssland, Ukraina och Vitryssland och som i dag, trots att de kanske har upplevt Förintelsen själva, inte kan vara säkra på att få asyl ens i Sverige. Det tycker jag är mindre hedrande för Sverige. Jag vill också peka på andra folkrättsbrott, folkmord och massmord som måste uppmärksammas i det sammanhanget. Jag tänker t.ex. på Armenien. Det är internationellt erkänt att det ägde rum ett folkmord också där. Men regeringen har inte särskilt tagit tag i detta. Herr talman! Jag skulle också vilja gå in och peka på några mycket konkreta exempel på situationen i några olika länder. Jag vill börja med Latinamerika där väldigt mycket har hänt. Jag tänker på Guatemala där det i dag råder fred. Mycket görs för att förbättra i fråga om de mänskliga rättigheterna, men det är ännu väldigt långt från en utveckling och ett lika värdigt liv för alla. Nobelpristagaren Rigoberta Menchú tog senast upp behovet av att den internationella domstolen också ska granska de tidigare presidenter som har varit direkt inblandade i mord i Guatemala. Jag vill peka på Mexiko. Vi från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en något annorlunda syn än majoriteten i utskottet. Vi har markerat det i ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Utskottet gjorde en resa till bl.a. Mexiko i augusti. Vår erfarenhet är att allt inte har gjorts för att fred och ett värdigt liv för alla ska uppnås i provinsen Chiapas. Där pågår ett inbördeskrig. Det vidtas faktiskt en hel del åtgärder från regeringens sida; det vet vi. Man gör försök, men det är väldigt långt kvar. Från utskottets sida vill man påskina att det framför allt är från Zapatisternas sida som det inte görs några försök till fredsöverenskommelser. Den uppfattningen delar vi inte. Jag vill också peka på Colombia. Det är ett land som utskottet har ägnat stor uppmärksamhet. Vi har studerat situationen noga. Landet förtjänar all uppmärksamhet, med tanke på att det pågår ett inbördeskrig sedan 40 år. Det är ett krig där framför allt militärer, gerillan och också paramilitärer begår de allvarligaste övergreppen och det största antalet övergrepp mot civila, och det är som vanligt civilbefolkningen som får betala. Jag vill ändå peka på att det sker genombrott. Regeringen har startat samtal. Det är inga regelrätta förhandlingar, men man har startat samtal med gerillan. För många av oss var det en stor glädje att det var Sverige som var värd för samtal här i februari mellan gerillan och regeringen och också företrädare för andra delar av det colombianska samhället. Vi hoppas - och utskottet har uttryckt ett starkt intresse av det - att Sverige ska kunna spela en ännu viktigare roll i ett medlararbete. Herr talman! Mänskliga rättigheter spelar en allt viktigare roll i svensk utrikespolitik och i vår biståndspolitik. Det är en uppfattning som Vänsterpartiet till fullo delar och står bakom. Men vi tycker att det är viktigt att vi inte begränsar oss till de vackra talen och att vi skiljer ut bara området demokrati och mänskliga rättigheter. Vi måste se andra politikområden som t.ex. krigsmaterielexporten och vår asylpolitik. De spelar också roll för att ge trovärdighet när vi talar om mänskliga rättigheter. Jag vill avslutningsvis peka på några i mina ögon positiva exempel som finns på det här området. Jag vill liksom andra berömma det socialdemokratiska partiet för initiativ när det gäller Vitryssland. Det vill vi gärna vara med om, och det finns ett brett politiskt intresse från samtliga partier. Jag vill också peka på Östtimor, ett land som många av oss har följt sedan länge. Ledaren Xanana Gusmao, som besökte Sverige, gav också ett väldigt eftertryck åt att vi nu inte får överge Östtimor efter folkomröstningen och de efterföljande massakrerna när man nu ska bygga upp något nytt. Sverige spelar en väldigt viktig roll. Hans vädjan ska inte klinga ohörd. Jag vill också peka på valresultatet i Iran, trots alla begränsningar. Vi vet att det inte var ett fullt ut demokratiskt val, men resultatet var väldigt entydigt i fråga om vad människorna i Iran vill. Murad Artin kommer att tala mer om detta. Jag vill också peka på att kampen för rättigheter för funktionshindrade faktiskt har kommit långt. Det gäller de standardregler som FN har lagt fast och som Bengt Lindqvist så förtjänstfullt har arbetat med. Vissa länder, som Sydafrika, är i dag mycket goda förebilder vad gäller lagstiftning. Sedan handlar det även i det här fallet om praktiken. Till slut, herr talman, kan jag inte låta bli att nämna några ord om Chile eftersom jag för någon vecka sedan hade möjlighet att vara med vid presidentinstallationen. Chile är ett land som många av oss har följt med ett enormt intresse och med många känslor. Jag tycker att det är en svensk hjärtefråga. Vi känner till de enorma svårigheter som finns med att få Pinochet till en rättegång. Fattigdomen har inte minskat. Mer än tre miljoner människor lever i fattigdom. Konstitutionen är ännu inte demokratisk. Men för dem av oss som minns bilderna av bombningarna över presidentpalatset, som minns de människor som mördades och som känner så många som har flytt till Sverige är det ändå en enorm glädje att se hur framtidstron i dag har återvänt till Chile. Människor tror i dag på politiken. Och den nyvalda socialistiska presidenten Ricardo Lagos kan ha möjlighet - jag tror inte att det är något fel på viljan - att genomföra ett demokratiskt Chile. Det han själv uttryckte väldigt tydligt länder honom till heder. Det var nämligen att det ska vara ett Chile för alla och att han ska vara en president för alla chilenare. Hans valspråk i valkampanjen tycker jag är värt att följa efter för många presidenter. Han sade: Llegamos a servir, no a servirnos. Det betyder: Vi har kommit för att tjäna, inte för att låta oss betjänas. Med det, herr talman, vill jag också ställa mig bakom utrikesutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Fru vice talman inledde i en mycket ödmjuk och fin ton som jag tror att vi har anledning att instämma i. Det är då möjligt att komma ifrån det som kan kallas det politiska språket och föra ned det till mänskliga och mer gripbara termer. Jag erinrar om artikel 25 i FN-stadgan och om människors villkor. Herr talman! Tyvärr har den mindre delen av världen hittills tagit sig an 80 % av världens tillgångar, och majoriteten har fått nöja sig med 20 %. Det är inte en utjämning på väg. Man håller närmast på att fjärma sig. 80-20 är kanske på väg att bli 90-10. Jag tror att det aktualiserar t.ex. den viktiga frågan om skuldavskrivningen, som naturligtvis i sin förlängning också har med mänskliga rättigheter och mänskliga villkor att göra. Jag skulle önska att riksdagen och naturligtvis utrikesförvaltningen och regeringen tog sig an den uppmaning som man fick förra året i den kyrkliga auktionen Jubel 2000. Man sade: Nu måste vi ta oss an skuldavskrivningen. Vi får inte glömma bort att en stor orsak till fattiga länders skulder är de orättfärdiga handelsvillkor som vi har haft genom decennier. Vi har köpt billigt och sålt dyrt. Nu har mycket av biståndet gått till att betala skulder så att säga till oss själva. Jag tror att det som gjordes i Kölnmötet i juni förra året bör följas upp. Man tog ett första försiktigt steg, men skuldavskrivningen måste påskyndas. I det avseendet har vi självfallet också som parlamentariker ett ansvar.
Herr talman! Jag tackar Elver Jonsson för den repliken. Det här är nämligen ett område som vi båda och många andra av riksdagens ledamöter är väldigt engagerade i. Skuldavskrivning är ett gissel för de fattigaste folken i världen. Det är en ond cirkel. Man kan inte råda bot på de mest grundläggande problemen med att skaffa utbildning till de fattigaste när inte vården räcker till osv., därför att man ska betala av skulderna. Utrikesutskottet kunde under resan i södra Afrika för några år sedan på väldigt nära håll se de effekterna. Jag och Vänsterpartiet står helt och fullt, vilket är väl känt, bakom lanseringen av kyrkornas kampanj Jubel 2000 och gör vad vi kan för att sprida den och se till att så många som möjligt ställer sig bakom den. Ett väldigt konkret och aktuellt exempel är Moçambique, som är ett av världens fattigaste länder och som dessutom drabbats av den här översvämningen så att det man var på väg att bygga upp har raserats. Moçambique har nu tagit upp just frågan om skuldavskrivning och hävdar att detta i det här läget ändå måste vara självklart. Jag vill understryka det. Jag utgår också från att det är vad den svenska regeringen arbetar för.
Herr talman! När andre vice talmannen kommenterar Förintelsekonferensen och ger den välförtjänt beröm, dock med uppmaningen att inte begränsa kommande konferenser utan också uppmärksamma andra folkrättsbrott, har jag ingen annan mening. Jag tror också att det kan vara viktigt att här dra en linje framåt - jag tog upp det i en frågestund med statsministern - och se över vad som hände efter de nazistiska brotten i f.d. DDR, där man fortsatte med lägerverksamheten och där bara arbetslägret nere i Weimar kostade 30 000 medborgare livet. Vi har varit med om så många grymheter i det förgångna att det kan vara bra att påminna om detta. Men samtidigt måste vi vara med och forma en situation där denna typ av mänskligt förtryck inte ska kunna fortsätta. Där har vi naturligtvis ansvaret att lägga oss i. Även om det kanske inte alltid finns sådan diplomatisk tradition finns det mänskliga skäl att göra det. Sedan är det slående, herr talman, hur våra i och för sig enkla resor till olika länder påverkar. Det har nämnts från alla håll här. Det har gällt Vitryssland, Turkiet, Kongo, Mexico osv. Vi från Folkpartiet har sagt att utrikesministern borde göra en resa till Kuba och där träffa företrädare både för regimen och för demokratirörelsen. Jag tror att det skulle innebära att utrikesministern både påverkades och kanske också påverkade. Där och på många andra håll måste det komma en mänskligare och mer demokratisk ordning till stånd.
Herr talman! Till Elver Jonsson vill jag säga att jag tycker att det vore alldeles utmärkt om Sveriges utrikesminister åkte till Kuba. Jag betraktar det dock som ett val som hon och regeringen själva ska göra. Men jag skulle välkomna det, eftersom Kuba är ett väldigt viktigt land. Det finns uppenbara övergrepp mot mänskliga rättigheter, och jag och Vänsterpartiet hör till dem som kritiserar dessa - när man fängslar dissidenter, när man inte tillåter flerpartisystem osv. Jag tror dock inte att vi uppmuntrar eller får kubanerna att öppna sig genom att föreslå en isolering, genom att inte vilja ha kontakter. Därför menar jag att en sådan resa för utrikesministern, eller vilken representant det än är från svensk sida, inte enbart kan inrikta sig på den delen. Om man inte samtidigt förstår den fruktansvärda belägring som Kuba upplever sig befinna sig under med anledning av blockaden förstår man inte. Då kan man inte begripa varför situationen är som den är på Kuba. Jag hoppas alltså att Elver Jonsson å sin sida är lika angelägen att driva frågan hur Kuba ska komma ifrån den orättvisa blockad som har pågått i decennier från USA:s sida och som också hindrar en utveckling på Kuba just vad gäller demokratin.
Herr talman! Jag delar Eva Zetterbergs oro över situationen i Västsahara och den fördröjning av folkomröstningen som vi ser. För att påvisa vårt engagemang vill jag rekommendera Eva Zetterberg att läsa min partikamrat Agneta Brendts anförande i förra utrikespolitiska debatten, som var för inte så länge sedan. Hela hennes anförande handlade om Västsahara.
Herr talman! Jag har läst Agneta Brendts anförande flera gånger. Jag är också väldigt glad över det hon sade där, eftersom hon lyfte upp hur väldigt svår situationen är, både politiskt och mänskligt, för människorna i flyktinglägren, i de ockuperade områdena av Västsahara och för dem som befinner sig utanför landet. Jag vet att det engagemanget finns hos Agneta Brendt, hos socialdemokraterna här i riksdagen och inom samtliga partier. Vi har ju ett nätverk som aktivt arbetar med de här frågorna och där vi ser fram emot att senare i vår kunna åka till de ockuperade områdena och själva träffa människor och bilda oss en uppfattning. Detta engagemang betvivlar jag alltså inte en sekund. Vad jag betvivlar är att den svenska regeringen har den fulla viljan att agera politiskt. Man har agerat humanitärt - utmärkt - genom humanitärt bidrag till flyktinglägren, minröjning och en rad andra saker. Det är väldigt bra. Det är viktigt. Men det gäller också att stå upp och tala klarspråk mot Marocko. Det gäller också att inom EU-kretsen driva denna fråga. Inför ordförandeskapet i EU nästa år har vi i samtal med utrikesministern påtalat att man inom ramen för den rubrik som handlar om Medelhavssamarbetet måste ta upp frågan om Västsahara och förhållandet till Marocko. Jag har efterlyst detta på den dagordning som finns för MR-kommissionen i Genève under de kommande veckorna. Jag kan inte hitta någonting om Västsahara där. Jag har inte fått något bud från regeringen om att man hårt tänker driva den frågan. Det var det jag efterlyste.

Herr talman! Jag vill inte skapa oro i onödan, Marianne Jönsson. Men min oro har en väldigt konkret och materiell grund. Situationen för Västsaharas befolkning har ju sedan ockupationen för mer än 25 år sedan varit katastrofal. Men det som har hänt de senaste åren är ju att den utlovade folkomröstningen har skjutits upp år efter år. I dag har vi inte ens ett datum. Till det kommer att man från Polisario börjar ge upp. Jag är väldigt orolig för att den väpnade kampen ska sätta i gång igen, att eldupphör inte ska råda. Varningssignaler har också kommit om en svältkatastrof då förnödenheterna, mat och annat, håller på att ta slut i flyktinglägren. Jag jämför detta med vad som kommer från regeringen. Det har varit besök av svenska ministrar i Marocko på hög nivå och en rad andra besök. Men jag ser inga uttalanden om en förbindelse på det politiska planet eller att Sverige skulle vara berett att ta kamp för ett litet folks rätt till självbestämmande. Jag gör denna jämförelse utifrån min kunskap om och erfarenhet av det socialdemokratiska partiet och den svenska regeringen som företrädare under decennier för rätten till självbestämmande för små länder och för rätten att själv avgöra sin framtid. Här behövs Sveriges regerings röst gentemot omvärlden.

Herr talman! Mänskliga rättigheter har förtrampats och förtrampas överallt i världen. Det råder något av en global katastrof vad gäller mänskliga rättigheter. Trots tid, trots alla krig, utvecklingen, världssamfundets ansträngningar, alla konventioner och mellanstatliga överenskommelser tycks vi människor inte ha lärt oss det mest fundamentala för den här jorden, respekten för varandra, för människovärdet, för själva livet. Det behövs en genomgripande uppgradering av respekten för mänskliga rättigheter över hela världen. Mänskliga rättigheter måste därför alltid stå överst på alla politiska dagordningar. När det gäller dödsstraffet, som är den yttersta förnekelsen av mänskliga rättigheter, menar jag att vi nu måste sätta till allt vi har för att få till stånd ett moratorium. Det är 107 länder i världen som har avskaffat dödsstraffet. Mest anmärkningsvärt är det kanske att de 38 amerikanska staterna fortfarande har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning, och man avrättar som aldrig förr. Jag anser därför att regeringen måste lägga ned mycket mer kraft på att kräva respekt för de mänskliga rättigheterna i internationella sammanhang och försöka att få till stånd ett moratorium för dödsstraffet. Den här frågan borde prioriteras under det svenska ordförandeskapet i EU. Herr talman! Jag tänkte nämna några länder, ta upp några folkgrupper och några enskilda fall med anledning av de motioner som vi har i det här betänkandet. Jag börjar med Turkiet. Som de flesta här har konstaterat har Turkiet en väldigt lång väg fram till den miniminivå av mänskliga rättigheter som måste vara ett oavvisligt krav för medlemskap i EU. Brotten är så flagranta, och trots löftena från den turkiska regeringen sker knappast någon förändring i den praktiska verkligheten. De politiska fångarna i turkiska fängelser, bland dem Leyla Zana, måste friges omedelbart. Just i dagarna har Akin Bindal fängslats igen och anklagas för ett tal som han har hållit på världsfredsdagarna 1995 och 1996 och ytterligare ett tal som han höll under en valkampanj. Det är oacceptabelt. I går fick jag brev från två stycken forskarstuderande i Istanbul, Kemal Gul och Kartil Is. Båda har torterats på ett avskyvärt sätt under en vecka i november. Ett fruktansvärt angrepp på de mänskliga rättigheterna utan någon känd anledning. Dessa två studerande ska ställas inför rätta den 7 april. För vad vet de inte ännu. Sådant är oacceptabelt och måste uppmärksammas. Ledaren för Östtimor, Xanana Gusmão, har just varit här. Han har också betonat något mycket märkligt, nämligen viljan till försoning och normalisering av förbindelserna med Indonesien. Övergreppen måste utredas och de östtimoreanska flyktingarna få återvända till sina hemtrakter. Deras säkerhet måste garanteras. Det är väldigt bra att Sverige har agerat och stött UNHCR:s ansträngningar här. Sverige måste nu följa upp utvecklingen i Östtimor väldigt noga. Det kan nämligen bli något av en uppföljare av den fredliga omdaning och utveckling som vi har sett i Sydafrika. Det gäller att omvärlden nu inte sviker. I Tibet pågår förtrycket oavbrutet. Vi måste kräva att det omedelbart upphör och att villkorslösa förhandlingar mellan Dalai lama och den kinesiska ledningen inleds under överinseende av FN. Fredsprocessen måste helt enkelt i gång. Utskottet instämmer i detta krav från bl.a. Miljöpartiet, och nu är det upp till regeringen att satsa mer på att få i gång just den här fredsprocessen. Colombia har nämnts tidigare. Här är det självklart att mer arbete måste läggas på en upplösning av de paramilitära grupperna. Här har de mänskliga rättigheterna förtrampats under många år. Det är knappast någon ljusning i sikte. Därför måste regeringen ta upp frågan om att FN:s MR-kommission ska utse en särskild landrapportör för Colombia. Jag ska nu nämna några enskilda fall. Först en folkgrupp som har uppmärksammats på senaste tiden. Det gäller dinehindianerna i Big Mountain i Arizona som har tvångsförflyttats. De har just nu med hjälp från utomstående fått i gång en process som har skjutit fram sista datum för tvångsförflyttningen av de sista indianerna. Det är ett kulturmord som pågår där. Jag har tidigare här i riksdagen krävt att regeringen uppmärksammar fallet bl.a. i FN. Det är inte värdigt en nation som USA att på det här sättet förneka ett folks rätt till mark. När vi nu tar upp enskilda fall skulle jag vilja nämna Mordechai Vanunu. Det är kärnteknikern som 1986 kidnappades av Israels underrättelsetjänst och sedan har suttit i fängelse, i en isoleringscell, på grund av att han då avslöjade deras kärnvapenprogram. Jag håller ständigt kontakt med de organisationer som stöder Mordechai Vanunu. Det finns ett oavvisligt krav, hela tiden ställt till den israeliska regeringen, nämligen att Vanunu omedelbart måste friges. Det finns ingen anledning till att han sitter i fängelse. Han har redan lidit nog och tillräckligt länge för att man skulle kunna ge honom fri. Det finns mycket att röja i den här affären, men det kommer att bli en sak att ta upp efteråt. När det gäller en annan person av samma kaliber, Alexander Nikitin i Ryssland, kunde vi glädjande nog få reda på att den domstol som hade hand om hans fall, nämligen statsdomstolen i S:t Petersburg, frikände honom. Nu har åklagarsidan överklagat och målet kommer upp den 29 mars i högsta domstolen. Utskottet har utgått från att målet inte skulle tas upp. Men så sker alltså. Jag uppmanar nu regeringen att åter sätta sig på åhörarbänken genom sin ambassad och noggrant följa fallet Nikitin, som blivit något av ett prejudikatfall för mänskliga rättigheter i Ryssland. För er som inte känner till vad han gjorde sig skyldig till var det att avslöja det kärnavfall som fanns bland ubåtarna i Murmansk. Det var hans brott. Jag skulle nu vilja nämna ett positivt fall. Det är Sydafrika efter förvandlingen, transformationen kan man säga, under 90-talet. Då gick Sydafrika från apartheidsystem till ett system med folkligt vald nationalförsamling och regering. Man har kanske nu den mest avancerade författningen i världen. Där har man alltså med hjälp av Sannings och försoningskommissionen lyckats med något alldeles enastående och unikt, nämligen att avstå från hämnd. Här går bödlarna fria och lever materiellt som de gjorde innan. Deras offer går bredvid, lika fattiga som förut, utan att utkräva hämnd, så som vi ser i dag i Det är ett resultat av Mandelas universitet. I spåren av Gandhi har han lyckats balansera känslorna i det sydafrikanska landet med en högre idé, den enda möjliga, för att skapa det nya Sydafrika där mänskliga rättigheter respekteras oavsett vad som skett tidigare. Det är en balans på en knivskarp egg, och Sydafrika behöver fortsatt intensivt stöd från omvärlden, inte minst Sverige, för att dess författning och enastående demokratiexperiment ska lyckas. Om omvärlden drar sig tillbaka kan det ske som ingen vill ska ske i landet. Jag ser att min talartid har runnit ut. Jag vill avsluta, herr talman, med att be alla att tänka på vår egen bakgård. Vi har inte heller lyckats klara av de mänskliga rättigheterna hela vägen ut. Efter en fråga under frågestunden i går vet jag att en departemental arbetsgrupp har tillsatts rörande den nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter som regeringen har meddelat att man ska sätta i sjön. Jag hoppas att man snabbt får till stånd en sådan nationell handlingsplan. Utan den är Sveriges röst om mänskliga rättigheter inte trovärdig i världen. Det är oerhört viktigt att vi klarar av vår egen bakgård först.
Herr talman! Dödsstraffets avskaffande är en hjärteangelägenhet för Sverige med brett stöd, för att inte säga totalt stöd, här i kammaren. Dödsstraffet är det yttersta förnekandet av mänskliga rättigheter. 16-åriga Katia Bengana dödades på väg hem från skolan. Hon sköts därför att hon inte bar slöja. Katia var ett av Amnestys fall i kvinnokampanjen 1995 och får här symbolisera alla dem som dödas när någon eller några utanför rättsväsendet tar sig rätten att släcka någon annans liv. Filosofen John Dewey har sagt: "Om du vill få en uppfattning om ett samhälle bör du ta reda på vem som sitter i fängelse." Vi kan i dag tillägga att de visdomsorden i än högre grad gäller för dödsstraffet och för hur kvinnor i särskilt utsatta situationer bemöts av samhället. Nu blir det en del dystra siffror, och i övrigt får jag hänvisa till Marianne Jönssons ställningstagande i det tidigare anförandet i kammaren. Jag vill först och främst än en gång understryka vikten av att frågan om dödsstraff får en tydlig prioritering under vårt ordförandeskap i EU. Vi måste visa vår avsky och vårt motstånd om och om igen. Dödsstraffet hör inte hemma i vårt nya millennium. Vi måste inom EU vara tydligare i alla situationer. När man följer frågan om dödsstraff måste man vara medveten om att det verkliga antalet avrättade säkert är större än det som kommer till vår kännedom. Vad gäller flera länder förekommer dessutom uppgifter om utomrättsliga avrättningar och försvinnanden där det är svårt att ha en bra uppfattning om omfattningen. Vissa länder finns inte med bland de länder som utdömer och verkställer dödsstraff, helt enkelt därför att uppgifter om avrättningar ej har gått att bekräfta eller att det har varit svårt att bevaka situationen i landet. I flera länder döms personer till döden av domstolar som inte fungerar enligt internationella regler. Herr talman!

Över 90 länder har kvar och tillämpar dödsstraffet, men det är betydligt färre länder som i realiteten fortlöpande avrättar fångar. Herr talman! Under 1998 avrättades således minst 1 625 fångar i 37 länder, och 3 899 personer dömdes till döden i 78 länder. Siffrorna avser enbart fall som omvärlden, i det här fallet Amnesty, har fått kännedom om genom sina informationskanaler. Varje år genomförs det stora flertalet avrättningar i världen av ett litet antal länder. Under 1998 ägde Demokratiska republiken Kongo och USA. I Kina avrättades såvitt känt 1 067 människor. Över hundra avrättningar genomfördes i Demokratiska republiken Irak, men den verkliga siffran tros vara mycket större. Från Irak rapporterades 66 avrättningar, men i de flesta fall har man inte kunnat få uppgifterna bekräftade. I USA avrättades 68 människor. Om dessa fem länder hörsammade FN:s uppmaning om att inställa alla avrättningar skulle flertalet avrättningar i världen hejdas omedelbart. Andra länder som har kvar dödsstraffet skulle då komma under samma starka tryck som vi sett i Europa och manas till efterföljd. Dessa fem borde för skams skull sluta utdöma dödsstraff så att världen kunde befrias från den skamfläck som avrättningarna utgör. Dessa länder måste känna vilket oerhört ansvar de har för alla andra länders möjligheter och den kraft de skulle få att agera om de länderna gick före och tog sitt ansvar. Samtidigt skiljer USA ut sig alltmer från andra demokratiska stater i världen. En månad in på året hade sju personer redan avrättats, och bara i Florida sitter 270 dödsdömda och väntar på avrättning. Guvernörerna i USA agerar som självutnämnda liemän. Jag har gått igenom motioner, interpellationer och frågor från 1994 till den 3 december 1999. Jag ville se vilka länder som namngivits i samband med avrättningar av dödsdömda, dödsstraff och dödsdomar. Jag ville se vad vi ledamöter har valt att belysa lite extra. Vi fokuserar, med all rätta, på regeringar, men det här är också intressant. Iran togs upp 27 gånger, Av de 90 länderna finns det de som inte belyses alls, men som ni har hört har de fem värsta länderna belysts ofta, med undantag för Demokratiska republiken Kongo. Vi kan ändå se att balansen kunde vara bättre mellan de länder och den situation för mänskliga rättigheter som vi ser och de fall och frågor som vi har valt att själva belysa. Nu hoppas jag att vi kanske kan få ett mer rättvist, allsidigt och balanserat agerande framdeles. Sammantaget kan vi säga att det finns ett oerhört stort engagemang i denna kammare mot dödsstraff som gör det lätt för oss som sitter i majoriteten att med kraft driva detta i vår omvärld. Jag hoppas verkligen att vi kan använda all den samlande kraften också för att vara tydliga under vårt ordförandeskap.